Herr talman! Under debatten om skattepropositionen i våras hade jag tillfälle att uttala min tacksamhet över att ett gammalt moderat krav hade tillgodosetts när det gällde folkpensionärernas marginalskatteeffekter. I dag när vi behandlar socialförsäkringsutskottets betänkande nr 32 har jag också anledning att känna mig tillfredsställd på flera punkter. Vi har ju från moderat håll under flera år kämpat för förbättringar av olika slag för folkpensionärerna. Bl. a. har det gällt pensionstillskotten för de pensionärer som aldrig fick någon ATP, de som helt brutalt ställdes utanför det systemet, dvs. de äldsta pensionärerna. Deras pensionstillskott har vi alltid tyckt varit för låga, det har gått för långsamt att bygga upp dem. På den punkten har vi haft stöd från vpk. När pensionsålderssänkningen träder i kraft kommer pensionstillskotten att höjas, och det är vi mycket glada för. Det kommer dock att ta ganska lång tid innan systemet blir fullt utbyggt, och många pensionärer kommer därför aldrig att få någon nytta av ett höjt pensionstillskott. Vi hade gärna sett att utvecklingen gått litet snabbare, men våra önskemål har ändå något så när blivit tillgodosedda på den punkten. Vi har vidare kämpat för att gifta och ogifta skall jämställas i folkpensionssystemet, dvs. få ungefär samma pensionsbelopp. Vi menar att två gifta pensionärer tillsammans skulle få dubbelt så mycket som en ensamstående pensionär. Nu tar man ett steg på den vägen i och med att de ensamstående folkpensionärerna får en höjning av sin pension från 90 till 95 procent av basbeloppet, medan de gifta folkpensionärerna får en höjning från 140 till 155. Det går alltså mot en utjämning, och det är vi också glada för. Personligen är jag särskilt nöjd för att man i propositionen har tagit upp problemet med de unga invaliderna som har haft en mycket dålig ställning i vårt försäkringssystem. Det gäller de som aldrig har hunnit tjäna några pengar, de som inte har haft någon ATP och de som är födda eller har blivit handikappade i mycket unga år. Nu får de det bättre i framtiden i och med dubbla pensionstillskott, och det är vi mycket glada för. Vi är också till freds med den lilla rationalisering som har gjorts när man slår ihop invaliditetstillägget och invaliditetsersättningen till en ersättning. Den kommer att kallas handikappersättning. Vi är glada över att reglerna för att få denna ersättning blir liberalare. Bestämmelserna tidigare har varit mycket rigorösa, men nu skall det bli bättre. Vi gläder oss också över den ersättning som de döva kommer att få, 30 procent av basbeloppet minst. Vi är inom utskottet medvetna om att många tycker att gravt handikappade så att säga automatiskt skulle få den här handikappersättningen. Det är klart att man instämmer i den synpunkten, och vi vet att också de handikappades riksförbund hyser den uppfattningen. Det är bara det att det är så otroligt svårt att dra gränser när det gäller handikapp. Där måste en prövning ske från fall till fall. Men jag är övertygad om att den prövningen kommer att bli generös och liberal och att män Nr 134 niskor med andra handikapp än dövhet och blindhet inte heller får några Onsdagen den problem i det avseendet. 4 december 1974 Jag är också personligen mycket glad åt att vi nu får 65 års pensionsålder, herr socialminister. Jag tillhör dem i moderata samlingspartiet som = Sänkning av den har kämpat för det, kanske av den enkla orsaken att jag själv i min = allmänna pensionsungdom arbetat mycket i skog och mark och vet och förstår vad det — åldern, m.m. vill säga att jobba t.ex. i skogen när man blir äldre. Jag har hävdat att om man skall göra arbetstidsförkortningar, skall man göra dem i slutet på livet, när det är tungt att jobba, och mera hålla arbetsdagen och arbetsveckan intakta. När man är ung är det trots allt roligt att jobba, i varje fall har jag tyckt så. Jag skulle gärna se att man kunde sänka pensionsåldern ytterligare som ett alternativ till en arbetstidsförkortning med exempelvis sex timmars arbetsdag, vilket skulle skapa otroliga problem på många områden i samhället, inte minst inom sjukvården. Men att försöka bestämma vilka yrken som har det tungt och besvärligt är en ganska hopplös uppgift. Det fanns en arbetstidsutredning en gång i tiden som försökte få fram vilka yrken som var tunga och besvärliga och som skulle berättiga till en lägre pensionsålder och man kom fram till att det var ett par hundra yrken. Jag tror alltså att det är svårt att lagstifta på det området. Det får man nog förhandla sig fram till. Herr talman! Jag skall nu gå över till att tala om reservationerna och tar först den moderata reservationen 4 om de handikappades pensionsrätt i ATP-systemet. Det gäller alltså de partiellt arbetsföra. En skadad som har halv förtidspension och hygglig inkomst av arbete antingen i den öppna arbetsmarknaden eller i en skyddad verkstad får aldrig pensionspoäng på denna sidoinkomst, herr socialminister, och det är ganska märkligt. Pensionsförsäkringskommittén grubblade på sin tid över detta problem och konstaterade att det knappast skulle möta några svårigheter att införa ett system med pensionspoäng för dem som uppbär förtidspension enbart från folkpensioneringen eller från tilläggspensioneringen utan antagandepoäng. Det är just den gruppen det gäller, dvs. de som blivit handikappade innan de hunnit samla ATP-poäng. De som tillhör denna grupp är faktiskt handikappade inte bara fysiskt utan också pensionsmässigt. De har inga antagandepoäng och de får ingen pensionsrätt på sin sidoinkomst. Trots att arbetsgivaren — den privata eller landstinget — betalar ATP-avgifter för den sidoinkomst som den handikappade har, får denne ändå ingen ATP, när han en gång skall ha det. Detta bör pensionsålderskommittén verkligen se över. Jag beklagar att vi moderater är ensamma om den reservationen trots att det finns en centerpartimotion med samma yrkande. Reservationen 6 gäller förslaget om höjning av folkpensionsavgiften med en halv procent utöver vad som behövs för att täcka förbättringarna av folkpensionen. Den här extra höjningen skall vara till för att finansiera 45 en del av det skattepaket som diskuterades i går. Jag vände mig i går bestämt emot det systemet — och det gör jag i dag också — att man skall finansiera skattesänkningar över vårt socialförsäkringssystem. Man får inte respekt för socialförsäkringsavgifterna om det i dessa avgifter ligger en kompensation till staten för skattebortfall. Socialförsäkringsavgiften skall vara ren och täcka de kostnader man får via socialförsäkringssystemet och inte någonting annat. Jag yrkar alltså bifall till reservationen 6. Reservationen 9 kommer min partikamrat herr Fridolfsson att tala för. Reservationen 13 gäller vårdbidragen till de föräldrar som sköter ett handikappat barn, och det är handikappade barn under 16 år det gäller. Förbättringar av vårdbidragen skall komma till stånd. Vårdbidrag skall kunna utgå med belopp motsvarande hel eller halv förtidspension plus två pensionstillskott. När systemet är färdigutbyggt år 1981 kommer det att röra sig om 16 000-17 000 kronor som tillförs var och en i denna grupp, och det är en ganska hygglig ersättning. Propositionen föreslår att dessa bestämmelser skall träda i kraft den 1 juli 1976, medan vi moderater föreslår att de skall träda i kraft ett år tidigare, dvs. den 1 juli 1975. Vi anser nämligen att det är angeläget att stödja gruppen allvarligt handikappade under 16 år. Jag yrkar alltså bifall till reservationen 13. Jag kanske också får säga några ord om reservationen 7, som gäller egenavgifter för företagare och fria yrkesutövare som inte har några anställda men ändå klassas som arbetsgivare. Det kan gälla en målare, en författare, en frilans, en journalist, ja, över huvud taget en människa som försörjer sig själv och inte är anställd någonstans. Han blir i vårt socialförsäkringssystem klassad som egen företagare och får alltså betala alla avgifter själv. Det drabbar dessa människor oerhört hårt. De har ofta små inkomster. Det kan vara en småbrukare med kanske 30 000 kronor per år i inkomst. Han får betala 5 000-6 000 kronor mer i avgifter än en löntagare med samma inkomst. Visserligen är avgiften avdragsgill, men även efter avdraget innebär det att egenföretagare får betala ett par hundra kronor mer i skatt per månad. Det är inte rimligt. Nu blir det en viss förbättring, eftersom gårdagens skattebeslut medger ett avdrag med 10 000 kronor i botten när det gäller arbetsgivaravgiften. Det är vi glada för. Vi ville dessutom ha en 25-procentig sänkning, därför att en del av en egen företagares avgift — t.ex. en småbrukares — gäller förmögenhetsavkastning, och den skall man inte behöva betala arbetsgivaravgift på. Vad skall man då göra med socialförsäkringsavgifterna? Det är ett besvärligt kapitel, herr socialminister. Vem skall betala dem? Det finns ingen annan än egenföretagaren själv som kan göra det, men det är ganska tungt. I varje fall tycker jag att de 0,9 procent på sjukförsäkringsavgiften som går till skattesänkning och de 0,5 procent på folkpensionsavgiften, som också går till skattesänkning, icke borde betalas av egenföretagarna. Det är faktiskt en avgift som inte har med socialförsäkringssystemet utan med skattefinansieringen att göra. Där skulle man för egenföretagare Nr 134 kunna göra ett undantag för dessa 0,9 och 0,5 procent. Onsdagen den Jag hyser sympatier för reservationen 7. Vi moderater vill över huvud 4 december 1974 taget ta bort arbetsgivaravgiften på 4 procent för egenföretagare, eftersom denna avgift drabbar dem mycket orättvist. Sänkning av den Herr talman! Till sist vill jag göra en liten reflexion. Egendomligt nog = allmänna pensionsägnade sig herr Hermansson i går praktiskt taget enbart åt moderata åldern, m.m. samlingspartiet och talade om för kammaren hur oerhört reaktionära och asociala vi var. Statsrådet Aspling har i dag gjort en katalog över sociala förbättringar som har skett i vårt land under senare år. Jag vill inte påstå att statsrådet Aspling har sagt att moderaterna är reaktionära och asociala när det gäller socialpolitiken, men då och då hör man från socialdemokratiskt håll att vi moderater inte är särskilt mycket att lita på i socialpolitiska frågor. Med anledning av herrar Hermanssons och Asplings anföranden kanske även jag bör nämna några saker. Moderaterna vill ha en allmän arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla människor, inte bara de kollektivanslutna. Tack vare jämviktsläget i riksdagen har vi nu fått en utredning härom. Vi vill att kvinnor och män, som är hemma och sköter sina små barn, skall ha rätt att tillgodoräkna sig ATP-år. Även i detta fall har vi fått en utredning tack vare jämviktsläget. Förslaget om en gratis hemresa i månaden för gymnasieelever i den egna gymnasieregionen fick vi faktiskt igenom, eftersom vpk stödde oss. Vi vill ha högre ersättning till invalider som invalidiserats i unga år, och det har vi fått i dag. Vi har kämpat mot de orimliga marginaleffekterna för pensionärer och dessa effekter avskaffades i går. En sänkning av pensionsåldern från 67 till 65 år kommer riksdagen att besluta om i dag, inte en sänkning bara för LO-kollektivet, som man förhandlingsvägen har kommit överens om, utan för alla människor. Jag erkänner gärna att centerpartiet har varit pådrivande i denna fråga. Men även centerpartisterna skall ju ha en fråga att vara pådrivande i, herr socialminister, så det skall vi unna dem. Moderaterna var ensamma om att rösta mot 1970 års skattepaket, som blev ett hårt slag mot lågoch mellaninkomsttagarna. Vi har kämpat mot de orimliga återbetalningsvillkoren för studerande, där skulden växte ju mer de betalade tillbaka. Även där har vi åstadkommit ett bättre tillstånd tack vare jämviktsläget i riksdagen. I tio år har vi moderater kämpat för att ändra på det förhållandet att de som blev änkor före den 1 juli 1960 får sin änkepension starkt reducerad redan vid mycket små inkomster, medan de som blivit änkor efter detta datum inte är föremål för någon behovsprövning alls. Det problemet är fortfarande olöst. Detta, herr talman, var bara några exempel ur en stor mängd frågor, där vi från moderata samlingspartiet, ofta i samverkan med övriga borgerliga partier, har agerat till förmån för människor med små inkomster. Det intressanta är att dessa för människor med små inkomster angelägna 47 reformer har kunnat genomföras först sedan socialdemokraterna har blivit svagare och de borgerliga starkare i riksdagen.

Herr talman! Herr Ringaby presenterade en katalog över moderata samlingspartiets insatser när det gällt att åstadkomma lösningar i utskottet. Men det hettade väl ändå en aning i örsnibbarna på herr Ringaby, när han tog åt sig äran av allt detta. Den som har följt arbetet i socialförsäkringsutskottet vet att samfällda insatser och den förhandlingsvilja som rått under 1974 har lett till lösningen av en lång rad problem. Man skall inte förneka det. Jag vill gärna ge socialförsäkringsutskottets ordförande ett erkännande för att utskottet verkligen har kunnat diskutera igenom dessa frågor och åstadkomma lösningar. Självfallet råder det ingen tvekan om att arbetet har underlättats genom jämviktsläget i riksdagen. Herr Ringaby uttryckte sin förvåning över att centerpartisterna, som väckt en motion som knöt an till moderaternas reservation 4, inte hade biträtt reservationen. Får jag erinra herr Ringaby om att vi hade en ingående överläggning om detta ärende i utskottet. I betänkandet står: Utskottet förutsätter att pensionsålderskommittén ”vid fullgörandet av sitt uppdrag kommer att uppmärksamma även den nu berörda frågan”. Det gäller just en förtidspensionärs möjligheter att tillgodoräkna sig ATP poäng. Därmed har vi vunnit vårt syfte i utskottet, och då finns det ingen anledning för oss att ansluta oss till reservationen. Vi har ingen ambition att reservera oss på flera punkter än som är nödvändigt. Arbetet vinner på att man söker finna lösningar och reserverar sig endast i väsentliga frågor. När utskottet liksom i dessa fall har funnit en lösning, finns inget motiv för en reservation.
Herr talman! Jag sade ingalunda att jag ensam tog åt mig äran av de gjorda insatserna. Jag var faktiskt så gentil att jag gav herr Carlsson i Vikmanshyttan och andra borgerliga partiers företrädare en del av äran. Från borgerligt håll har vi kämpat gemensamt, men ofta har moderaterna varit pådrivande. Det intressanta är att vi, sedan de borgerliga blivit starkare i riksdagen, har kunnat genomföra reformer som varit till fördel för människor med små inkomster. Det rimmar dåligt med de angrepp som ofta riktats mot moderata samlingspartiet för att det inte skulle vara att lita på i sociala frågor. Jag ville göra den lilla vinklingen. Utskottet är inte helt negativt, men reservationen 4 är i alla fall pådrivande och en extra påstötning i ett angeläget ärende. Så brukar även centerpartiet göra i frågor som centerpartiet finner väsentliga.
Herr talman! Visst kan man vara pådrivande genom reservationer, men om utskottets skrivning täcker in det yrkande man har, finns det ingen förutsättning för en reservation. Då skall man stå för den skrivning som = Nr 134 man har kommit överens om i utskottet. Onsdagen den 4 december 1974

Herr talman! Den ”historiska dag” när riksdagen skulle besluta om = Sänkning av den en sänkt pensionsålder blev inte så historisk, eftersom redan 65 år i många — allmänna pensionsfall är en alltför hög pensionsålder. Rätten att bli pensionerad vid fyllda — åldern, m.m. 67 år har funnits inom den allmänna pensioneringen alltsedan 1914. Från 1914 till den 1 juli 1976, allt enligt förslaget i propositionen och Hagaöverenskommelsen, skall den allmänna pensionsåldern vara 67 år. Det är en ansenlig tid, och under denna period har Sverige haft förmånen att stå utanför två världskrig. Vårt land har genomgått en stark ekonomisk tillväxt. Produktiviteten, där ökad arbetstakt ingår som en väsentlig del, har stegrats till en nivå jämförbar med de högst utvecklade ländernas. Hur skall man då förklara den anmärkningsvärda eftersläpningen när det gäller pensionsåldern? Från kretsar som underlåtit att genomföra en lägre pensionsålder sägs det att man från början måste inrikta sig på att kräva förbättringar av de ytterst låga pensionerna. Man förde fram krav på en sådan höjning av pensionen att människorna skulle kunna leva drägligt. Och visst har det funnits synnerligen starka skäl för denna kamp, men historien säger också något annat. Ute på arbetsplatserna har det förts en hård kamp för lägre pensionsålder. Ett otal lokala fackliga organisationer har ställt sig bakom detta krav. Behovet av pensionering vid lägre ålder har förelegat i flera decennier, och kraven har ökat år från år. Redan vid andra världskrigets slut, när arbetarklassen och andra progressiva krafter utvecklade en stark reformaktivitet i hägn av arbetarklassens efterkrigsprogram, uttalades att 67 år var en hög pensionsålder. I socialvårdskommitténs betänkande inför 1946 års riksdag angående en ny lag om folkpensionering hette det bl.a. att det inte kunde förnekas att en pensionsålder av 67 år låg ganska högt, åtminstone beträffande vissa befolkningskategorier. Trots detta kom man till slutsatsen att inte sänka pensionsåldern. Kostnadsskäl anfördes. Kommunisterna föreslog vid denna tidpunkt att den allmänna pensionsåldern skulle vara 65 år. Trots den långa tid som förflutit sedan 1946 kommer den allmänna pensionsåldern inte att sänkas förrän i mitten på 1976. Socialdemokraterna har under en stor del av denna tid kunnat driva igenom en lägre pensionsålder, men man har i det här fallet visat en reformiver jämförbar med en snigels hastighet och detta till förfång för alla de arbetare som tvingas arbeta till den höga pensionsåldern med ofta stora svårigheter. Vid en internationell jämförelse kommer pensionsåldern i Sverige på efterkälken. Många länder ligger här betydligt före oss. Betänker man också att Sverige ligger i den absoluta täten när det gäller arbetstakt framstår förhalningen av pensionsålderssänkningen som en barock utmaning mot arbetarna. Det föreligger, som vi ser det, två viktiga skäl för en sänkning av 49 pensionsåldern. För det första är det arbetarnas rätt att få del av de värden som de mödosamt har varit med om att slita ihop. De skall på ett sådant sätt öka sin sociala standard. För det andra är det hänsynstagandet till den utveckling som sker på arbetsmarknaden. Med ökad stress och hets i arbetslivet föreligger det ett omedelbart behov av att man kan sluta sitt yrkesverksamma liv tidigare. Detta förhållande har förelegat nu i många år, ja årtionden. Det finns otaliga exempel på arbetare som ansett de sista åren i arbetet vara de hårdaste, på grund av den ständigt stigande arbetsintensiteten. Särskilt vi som varit eller som i dag är klubbeller gruppordförande minns de ögonblick när vi avtackat arbetskamrater som gått i pension. Vi har önskat dem många sköna pensionsår med bibehållen hälsa, men samtidigt har vi vetat att arbetslivet har farit hårt fram med dem. De har fått stå i arbetet alltför länge. Likaså har vi ett otal exempel på arbetskamrater som under sina pensionsår —- om det nu blivit några år — bara orkat slita sofflocket och sedan tynat bort. De som har åsett dessa tragedier på nära håll kan i dag inte annat än kämpa för en lägre pensionsålder. Men naturligtvis kan inte bara lägre pensionsålder ge människorna många sköna pensionsår. Nej, hela arbetslivet måste präglas av en strävan att förskona människorna från att bli utslitna. Men realiteterna talar i dag ett annat språk. Produktionsprocessen förvärras. Stressen och jäktet ökar. Allt fler metoder — den ena mera raffinerat utstuderad än den andra — ökar arbetsintensiteten och ger oerhörda förslitningsskador. Den utslagning som sker åskådliggörs i arbetsmarknadens A-, B och C-lag. I det här sammanhanget skulle jag vilja fråga centern: Skall ni göra halt nu, när 65 års pensionsålder blir förverkligad? Är ni beredda att liksom vi kämpa mot den höga arbetsintensiteten? Det är en förlängning av den här debatten som jag tycker är ganska viktig. Jag hoppas naturligtvis att centern inte gör halt här utan ställer upp och kämpar för att arbetsintensiteten minskas. Med utgångspunkt i orsakerna till den ökade arbetsintensiteten talas det i dag om en ännu lägre pensionsålder, och det har i sammanhanget talats om rörlig pensionsålder. Vad den rörliga pensionsåldern skall innebära vet ännu ingen, och jag måste säga att i den hittills förda debatten har det inte kommit fram någonting som är framåtsyftande. Skulle man ha någon uppfattning om detta så måste det väl vara att det bör införas en rätt att gå i pension vid 60 års ålder. 60 år efter den allmänna pensioneringens införande med 67 år som åldersgräns ligger alltså nu ett förslag om lägre pensionsålder, men då skjuter man ikraftträdandet framför sig, ända till den 1 juli 1976. Pensionsålderskommittén hade tidigare inte ansträngt sig över hövan, men när den till sist lade fram ett förslag om 65 års pensionsålder så föreslogs ikraftträdandet den 1 januari 1976. Hagauppgörelsens partier, socialdemokraterna och folkpartiet, uppsköt ikraftträdandet ytterligare ett halvår. Från socialdemokratiskt håll har det hänvisats till fackföreningsrörelsen, och LO har ju sagt att en allmän sänkning av pensionsåldern bör genom Nr 134 föras på längre sikt. LO säger sig vilja betrakta en rörlig pensionsålder Onsdagen den som den mest angelägna reformen inom pensionssystemet men medger 4 december 1974 att denna mening inte behöver stå i motsatsställning till en sänkt allmän pensionsålder. Sänkning av pensionsåldern kan i stället betraktas som Sänkning av den en ny utgångspunkt för en rörlig pensionsålder. allmänna pensions LO ansluter sig således till utredningens förslag om 65 år som ny pen = åldern, m.m. sionsgräns men bara i princip. Så kommer uppskovslinjen. Eftersom det finns ett samband mellan rörlig och allmän pensionsålder föreslår LO konkret att de båda frågorna skall riksdagsbehandlas samtidigt. Det betyder med andra ord att sänkningen av pensionsåldern enligt LO bör uppskjutas, eftersom en reform av denna stora omfattning kräver avservärd förberedelsetid. Ett annat hinder som anförs är att ikraftträdandet måste förskjutas för att möjliggöra avtalsanpassningar. SAF preciserar hur man för sin del uppfattar den erforderliga anpassningstiden, nämligen till den 1 januari 1978. Frågan kan med rätta ställas om inte det av vårriksdagen 1973 antagna principuttalandet borde ha gjort klart för både LO och SAF att en sänkning av pensionsåldern verkligen var i annalkande? Om den åberopade avtalsanpassningen utgör en olägenhet, vilket inte verkar vara ett övertygande skäl, är uppskovslinjen uppenbarligen en olägenhet för alla dem som står utanför personalpensionsanordningar av typen STP och ITP. Man skjuter fackföreningsrörelsens ledning framför sig. Men verkligheten på arbetsgolvet och bland LO-medlemmarna är en annan. Man vill verkligen ha en sänkning av pensionsåldern för alla och det nu. Det finns inga godtagbara skäl att skjuta upp ikraftträdandet av pensionsålderssänkningen till den 1 juli 1976. I stället bör man genomföra pensionsålderssänkningen omgående såsom vpk har förordat i motionen 1871. Med hänsyn till att denna motion har lagts så sent på året anser vi det emellertid praktiskt att, såsom vi föreslagit i reservationen 10, låta pensionsålderssänkningen träda i kraft den 1 mars 1975. Man hänvisar också till att ikraftträdandet av pensionsålderssänkningen på LO-området skall anpassas till STP. Jag vill i detta sammanhang bara som LO-medlem deklarera en mening som framkommer på arbetsplatserna. Eftersom man i STP har kunnat ta ut förtidspension mellan 65 och 67 års ålder borde det nu vara dags att använda STP för pensionering mellan 63 och 65 års ålder och naturligtvis med de bättre förmåner som erfordras. Debatten genom åren här i riksdagen har visat vilken enorm tröghet som råder i fråga om pensionsålderssänkningen. För arbetarrörelsen måste det väl vara en skam att man först 1976 har en allmän pensionsålder på 65 år. Det borde vara ett stadium som vi för länge sedan passerat. Som en följd av att den allmänna pensionsålderssänkningen har gått så sakta har även sänkningen av pensionsåldern för grupper med tungt och hälsofarligt arbete förskjutits. Halvdana avtalsuppgörelser har blivit följden av denna fördröjning av pensionsålderssänkningen. 51 För grupper med tungt och hälsofarligt arbete talar synnerligen starka skäl för en sänkning av pensionsåldern till 60 år. Det är viktigt att slå fast att även om man skulle minska arbetsintensiteten på hela arbetsmarknaden skulle det ändå finnas särskilt betungande arbetsuppgifter. Målsättningen måste vara att hindra förslitning av alla arbetare. Det är då särskilt viktigt att värna om dem som har de tyngsta och hälsofarligaste arbetena. I dessa grupper är arbetarna i många fall utslitna långt före den allmänna pensionsåldern. Man upplever arbetet som en mycket stor plåga på äldre dar. Denna plåga förstärks med dagens ackordshets och effektivitetsjakt. Den tekniska utvecklingen har förändrat arbetsplatserna men inte till det bättre. Det sägs att de tunga manuella arbetsuppgifterna är borta och att arbetet över lag har blivit lättare, men det är en sanning med mycket stor modifikation. När arbetsuppgifterna har övergått till att vara mindre manuella har i gengäld nya arbetsprocesser och metoder blivit så utformade att jäkt och stress ökar. Nya hälsorisker har dykt upp. Radongasen är välkänd i vårt land. Problemet med silikosdamm har ännu inte undanröjts utan förekommer på nytt på många arbetsplatser och får till följd lungcancer, kärlkramp, silikoser, reumatiska sjukdomar och många andra yrkessjukdomar. Man måste dra den slutsatsen att det kapitalistiska produktionssättet har visat att lönsamhet och effektivitet får gå före arbetarnas välbefinnande. Det är ställt utom allt tvivel att vissa typer av arbetsplatser och arbetsuppgifter kräver mer av arbetarna än andra, både fysiskt och psykiskt. Det är mot bakgrund av dessa förhållanden som kravet om pensionering vid 60 års ålder i tunga och hälsofarliga arbeten rymmer allt större anslutning. Här kan man verkligen hänvisa till en stark och aktiv opinion. De som gått i spetsen för den opinionsrörelsen är utan tvivel gruvarbetarna. Från dem restes kraven redan 1926. Därefter kan man peka på mängder av uttalanden, petitionsrörelser, olika fackliga framstötar, beslut av Gruvs fackliga kongress, brev till samtliga riksdagsgrupper osv. Det bör även erinras om att kravet på pensionering vid 60 år intog en framträdande plats under den stora gruvarbetarstrejken 1969-1970. Det finns också andra grupper som med lika starka skäl kan resa krav på pension vid 60 år. Dit hör exempelvis järnbruks-, stuveri-, byggnadsoch skogsarbetarkårerna. Frågan om en särskild pensionsålder har behandlats av riksdagen vid upprepade tillfällen, och kraven har oftast avvisats med argumenten att det skulle vara svårt att åstadkomma ett rättvist system och att man skulle få svåra gränsdragningsproblem. Men det är en orimlig ståndpunkt att med hänvisning till detta avvisa krav som allt fler erkänner som berättigade. Dessa problem måste lösas, och det har också kunnat ske i en rad andra länder, där man sedan länge har gått in för en särskild pensionsålder för vissa grupper, bl.a. gruvarbetarkåren. I Sverige har däremot frågan behandlats på ett utmanande nonchalant och lättvindigt sätt. Kravet från gruvarbetarna om en sänkning av pensionsåldern till 60 år är ett skolexempel på denna nonchalans. Vid 1968 års riksdag be slutades att frågan skulle bli föremål för utredning sedan vpk motionerat. Nr 134 Men någon utredning genomfördes inte. Utredningsuppdraget anförtrod Onsdagen den des åt pensionsförsäkringskommittén, som i sitt slutbetänkande endast 4 december 1974 anmälde att ett avtal träffats mellan SAF:s allmänna grupp, Grängesbergskoncernens Gruvförbund och Mellansvenska gruvförbundet, å ena — Sänkning av den sidan, samt Svenska gruvindustriarbetareförbundet, å den andra. Men = allmänna pensionsdetta utgjorde ingen lösning på gruvarbetarnas krav. åldern, m.m. I brev till riksdagsgrupperna år 1972 betonade Gruvs avdelning 4 i Malmberget att den nämnda överenskommelsen inte alls har löst gruvarbetarnas pensionsfråga på ett tillfredsställande sätt. I brevet heter det bl.a.: Vi kräver alltså av respektive riksdagsgrupper att ni bidrar till att få slut på förhalandet och verkar för att man lagstiftningsvägen förverkligar vårt gamla och rättvisa pensionskrav. Både regeringen och utskottet tycks mena att den rörliga pensionsåldern skulle lösa problemet. Vi vet ju inte hur den skall se ut.

Innehåller en rörlig pensionsålder inte denna självklara rätt för dessa grupper blir den rörliga pensionsåldern en halvmesyr. I den nyss påbörjade avtalsrörelsen har gruvarbetarna mycket starkt betonat att lösningen av frågan om pensionsåldern skall komma nu. Man har väl, efter många års förhalningar i riksdagen, tröttnat på riksdagens bristande förståelse. Några avdelningar inom Gruvindustriarbetareförbundet deklarerar att de inte skall skriva på något avtal om inte sänkning av pensionsåldern är genomförd. Gruvarbetarna säger också att reformen måste genomföras i ett enda slag, och de säger att det är cyniskt mot de äldre gruvarbetarna att nu ytterligare förhala frågan. Det vore ett ytterligt välbehövligt stöd för alla dessa grupper som har tungt och hälsofarligt arbete om riksdagen i den s.k. elfte timmen gav regeringen i uppdrag att lägga fram förslag om pension vid 60 års ålder för dessa grupper. Jag tror att det är mycket viktigt att poängtera att detta inte enbart gäller gruvarbetarna under jord, utan även ovanför jord arbetande inom gruvindustrin kan medräknas i de grupper som har tungt och hälsofarligt arbete. Vi har även nämnt stuveribranschen med dess farliga och hårda arbete; olycksfallsstatistiken talar sitt tydliga språk. Skogsindustrin är en annan bransch med onormalt hårda arbetsförhållanden; likaså byggnadsbranschen, som innehåller en mängd arbetsuppgifter som direkt kan hänföras till tunga och pressande arbeten. För mig personligen är det inte svårt att ge exempel på arbetsuppgifter inom järnbruksindustrin, som är direkt jämförbara med underjordsarbete. Herr talman! Det har alltså gått över 60 år innan vi får en sänkning av pensionsåldern från 67 till 65 år. Likaså har oviljan varit stor att lösa pensionsfrågan för dem som har hårda, pressande och hälsofarliga arbeten. 53 Det finns inte några bärande argument för att uppskjuta ikraftträdandet av pensionsålderssänkningen till 65 år. Den kan genomföras den 1 mars 1975, som vpk föreslagit. Likaså kan inte den rörliga pensionsåldern få stå i vägen för en reform som innebär att riksdagen garanterar grupper med hårt och hälsofarligt arbete att få pension vid 60 års ålder. De frågor i reservationerna som jag inte berört kommer senare min partikamrat herr Sune Olsson i Stockholm att beröra, bl.a. kraven på standardförbättringar för folkpensionärerna. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1, 8 och 10.

Herr talman! Utskottets vice ordförande herr Carlsson i Vikmanshyttan ägnade en stor del av sitt inlägg till att göra en historisk tillbakablick på den utveckling som ägt rum på det sociala reformavsnitt som behandlas i utskottsbetänkandet. Han beskrev också ganska målande det gamla fattigsamhället. Jag vill inte alls kritisera herr Carlsson för att han gjorde denna tillbakablick. Det kan finnas skäl att göra en sådan, eftersom vi onekligen står inför att fatta ett mycket viktigt och för svenska folket betydelsefullt beslut i dag. Men när han sedan i slutet av sitt inlägg underströk centerns insatser och tog upp det särskilda yttrande som centerpartiets ledamöter i utskottet har funnit anledning att foga vid utskottets betänkande kan jag inte helt instämma med honom. Visst känner vi till att utskottets vice ordförande har varit starkt engagerad i denna fråga. Han har ofta motionerat och han har med stort och säkerligen äkta patos i riksdagen talat för en sänkning av pensionsåldern. Jag vill gärna säga detta och i viss mån returnera den blomma som han gav mig. Men när det gäller det påstående som framför allt kan utläsas i centerpartiets partimotion, att det är centern som har varit den drivande kraften när det gällt att skapa verklig trygghet och bättre villkor för våra pensionärer, anser jag att det kan finnas anledning att korrigera bilden en smula. Jag tycker inte att centern är det parti som har anledning att slå sig för sitt bröst och säga, att det är de som har gjort mest för att åstadkomma goda pensioner för pensionstagarna i vårt land. Det finns andra partier som med lika eller kanske ännu större rätt kan ta åt sig en del av den äran. Den store banbrytaren på det här området var ju förre socialministern Gustav Möller, som på sin tid gjorde en berömvärd insats för ökad förståelse för de gamlas situation. Hans linje har fullföljts av socialdemokratin, och vi har ofta i det förgångna — kanske har förhållandena ändrats en smula under de senaste åren — fått kämpa mot segt borgerligt motstånd. Vi har ju alla i färskt minne ATP-striden och centerns hållning i den stora frågan. Vad man än säger här från centerpartiets sida kan det ändå inte förnekas att det var centern — man hette bondeförbundet fram till den tiden — som företrädde den mest negativa linjen. Man stred tappert för att för hindra den största reform som har genomförts i vårt land när det gällt - Nr 134 att skapa verklig trygghet för dem som enligt herr Carlsson i Vikmans Onsdagen den hyttan har byggt upp det här samhället. När man var motståndare till 4 december 1974 den reformen gynnade man minsann inte de valkiga nävarnas och blåblusarnas folk, som herr Carlsson har talat om. Sänkning av den Herr Hagberg i Borlänge har också kritiserat regeringen på den här allmänna pensionspunkten. Efter den samfällda kritik som framförts av herr Carlsson och = åldern, m.m. herr Hagberg konstaterar jag, att när socialdemokratin fäste så stor vikt vid den här reformen att man upplöste riksdagen och tog ett nyval, innebär det alltså enligt er tolkning att socialdemokratin skulle ha visat ointresse för att lösa pensionsfrågan för människorna här i landet. Sedan fortsätter herr Hagberg — även herr Carlsson var inne på det — sin historieskrivning med att beskylla regeringen och partiet för att vara motståndare till eller i varje fall ha svalt intresse för en sänkning av pensionsåldern. Det är inte alldeles riktigt. Vi har aldrig från vårt håll varit motståndare till sänkt pensionsålder, men det finns en annan sida av den saken — och den är kanske det primära i sammanhanget - nämligen att man samtidigt måste se till, att pensionerna har sådan storlek att de ger en hygglig försörjning, att de åtminstone klarar vad vi brukar benämna livets nödtorft. Det är väl egentligen här skillnaden ligger. Medan centern har satt som sitt främsta mål att till varje pris sänka pensionsåldern, har vi sagt att man först, eller åtminstone samtidigt, måste ha garanti för pensioner av sådan storlek att de möjliggör ett meningsfullt pensionärsliv. Nu är vi framme, herr talman, vid den tidpunkten, sedan frågan blivit ordentligt utredd, att vi kan ta det här steget. Samhället har resurser för att sänka pensionsåldern, för att förstärka tryggheten för alla pensionärer och samtidigt — vilket inte är minst viktigt — för att avsevärt förbättra stödet till de handikappade. Jag kan gärna instämma i vad herr Carlsson i Vikmanshyttan har sagt — också herr Ringaby var inne på det — nämligen att det är ett mycket viktigt beslut vi står inför. Vill man vara högtidlig kan man säga att det är ett historiskt beslut. Att pensionsåldern skulle komma att sänkas har ganska länge stått klart för allmänheten, och därför kommer väl det här beslutet att passera utan den stora uppmärksamhet som det kanske skulle ha varit värt — i varje fall tycks det gälla kammarledamöterna. Vad som är särskilt glädjande — vilket utskottet har betonat i sin skrivning — är att det samtidigt med att steget tas mot lägre pensionsålder blivit möjligt att också förbättra tryggheten för dem som redan är pensionärer;, det förtjänar verkligen att understrykas. Att förbättringen har blivit ännu större för dem som pensionerats i unga år är givetvis särskilt värdefullt. Av de många reservationer som fogats till utskottsbetänkandet kan den slutsatsen kanske lätt dras, att det skulle råda större oenighet i utskottet än vad som egentligen har varit fallet. Vi är faktiskt ense om de stora linjerna. Först och främst är vi överens om att pensionsåldern 35 skall sänkas. Vi är visserligen oense om tidpunkten för ikraftträdandet, vilket jag beklagar eftersom skillnaden ändå är så pass liten. Det rör sig ju endast om ett uppskov på sex månader, om man tar pensionsålderskommitténs förslag som utgångspunkt, och det kan väl ändå inte vara så särskilt anmärkningsvärt. Men jag skall, herr talman, återkomma till den frågan.

Jag tänkte härefter, herr talman, övergå till att något kommentera några av de reservationer som fogats till utskottets betänkande; jag skall dock inte ingå på alla. I reservationen 1, som herr Hagberg i Borlänge har talat för, föreslås i den första att-satsen en sänkning av gruvarbetarnas pensionsålder till 60 år. Till det skulle jag vilja säga att herr Hagberg och jag har inga delade meningar beträffande behovet därav. Arbetet är av sådan art att det kan vara sakligt motiverat med lägre pensionsålder för denna kategori arbetstagare, och jag har ju själv åtskilliga gånger framhållit detta från riksdagens talarstol. Men vad jag vill understryka, herr Hagberg, är att enigheten oss emellan gäller endast så länge diskussionen rör arbetare under jord. Det har för mig varit utgångspunkten, och det sammanfaller även med de yrkanden och krav som har ställts från gruvarbetarnas sida i deras beslutande församling. Om jag har fattat herr Hagberg i Borlänge rätt, tycks han mena att alla anställda inom gruvindustrin, oavsett vilket arbete det gäller, också skall tas med i sammanhanget och vara berättigade till pension vid 60 år. Nu är ju inte gruvarbetarna någon homogen grupp. Därför har Gruvindustriarbetareförbundet i sitt beslut konstaterat att man först bör kräva sänkt pensionsålder för gruvarbetarna under jord. Man har gjort detta till en avtalsfråga, och man har den uppfattningen att man också bör klara det den vägen, såvitt jag kan förstå. Men jag kommer in på detta senare. Herr Hagberg tog upp frågan om att utredningen lades ned. Jag har ju i tidigare debatter i kammaren försökt upplysa herr Hagberg om orsaken. Men det är väl tydligt att min pedagogiska förmåga inte riktigt har räckt till. Utredningen kom till, säger herr Hagberg, efter en motion från kommunisterna. Låt mig i all blygsamhet framhålla att det också förelåg en socialdemokratisk motion med mig som första namn. Vid behandlingen av dessa motioner i utskottet beslöt vi efter intensiva diskussioner —- dels i utskottet och dels på annat håll — att föreslå att en utredning skulle komma till stånd. Men vad skedde sedan denna utredning börjat sitt arbete? Parterna trädde i förhandlingar. Vid dessa förhandlingar medverkade bl.a. ut redningens ordförande som expert. Utredningen sade klart och tydligt Nr 134 till båda parter att därest ni kommer att nrg en uppgörelse, kommer Onsdagen den vi att Mränsäga OSS Uppdraget: ra uppgörelse som man träffade var 4 december 1974 också anledningen till att utredningen lades ned. Det var alltså klart på förhandlarnas sida att utredningen skulle läggas ned om man träffade — Sänkning av den en uppgörelse — det kan vi absolut slå fast. allmänna pensions Herr Hagberg i Borlänge tycker inte att avtalet var så bra och menar = åldern, m.m. att riksdagen bör gå in och göra korrigeringar. Jag skall inte diskutera avtalets innebörd, men man lyckades i varje fall vid de här förhandlingarna åstadkomma ett avtal som ger rätt till pension vid 63 års ålder — det gäller gruvarbetare under jord. Detta avtal träffades i en situation när vi hade en pensionsålder på 67 år. Avtalet utlöper vid årsskiftet och parterna skall träda i nya förhandlingar, om det inte redan skett — det känner jag inte till. Och när nu den allmänna pensionsåldern sänks till 65 år bör det ju vara möjligt att åstadkomma ytterligare sänkning för underjordsarbetarna. Jag är också, herr Hagberg, medveten om att det är hårda tag vid sådana här förhandlingar. Men det är i varje fall min förhoppning att man skall lyckas nå en någorlunda tillfredsställande lösning. Har man en gång slagit in på förhandlingsvägen och lyckats åstadkomma ett resultat som godkänts av parterna finns det väl ingenting som säger att man inte också skulle kunna förbättra avtalet. Så några ord om den att-sats i reservationen 1 där man begär utredning om vilka andra grupper av arbetare än gruvarbetare som bör komma i åtnjutande av pension vid 60 års ålder. Utskottsmajoriteten menar att man bör avvakta resultatet av pensionsålderskommitténs arbete. Kommitttén lägger nu sista handen vid frågan om en rörlig pensionsålder. Det är riktigt som herr Hagberg säger att ännu vet vi inte vad förslaget kommer att innehålla, men det är väl allas vår förhoppning att kommittén skall lyckas finna ett regelsystem som gör det möjligt för de arbetstagare som har behov härav — det må vara på grund av arbetets art eller av andra skäl — att gå i pension tidigare än vad som generellt gäller. I detta sammanhang får man ändå inte glömma — jag tycker det är mycket väsentligt — att vi har ett liberalt system med möjlighet till förtidspension vid 60 års ålder. Detta har gjort det möjligt för många att gå i pension när de inte har orkat med arbetet längre. Och jag förmodar att den gruvarbetare som herr Carlsson i Vikmanshyttan talat med och som var utsliten hade haft goda möjligheter att erhålla förtidspension inom det system vi redan har. Ett ytterligare skäl till att vi avstyrkt motionsyrkandet är departementschefens uttalande i propositionen — som han också bekräftat här i dag — att syftet är att ett system med rörlig pensionsålder skall träda i kraft samtidigt med pensionsålderssänkningen. Då får vi väl avvakta och se vad detta rörliga pensionssystem kan innehålla. I reservationen 2 från vpk föreslås ytterligare utredning beträffande fortsatt standardökning för pensionärerna. Vi avstyrker också detta yr 57 kande därför att pensionsålderskommittén har i uppdrag att utreda standardsäkringen inom pensionssystemet. En av motiveringarna i vpk:s motion för en sådan här utredning är ju inflationen, prisfördyringarna. Där vill jag bara slå fast att värdesäkringen ju redan är klar i det pensionssystem vi har. Höjs basbeloppet höjs också pensionerna, och därmed är pensionärerna garanterade att följa med när det gäller prisökningarna. Låt mig också kortfattat beröra reservationen 3, även om det kanske var herr Olsson i Stockholm som skulle tala för den. Det sägs i reservationen att man är till freds med att pensionstillskotten ökar med 4 procent och att det blir en fördubbling av pensionstillskotten för de förtidspensionerade. Men reservanterna menar att den uppräkningen bör göras redan fr.o.m. den 1 juli 1975 i stället för den 1 juli 1976. Där vill jag bara säga att pensionstillskotten ju höjs avsevärt. Förbättringarna i förslaget är mycket betydelsefulla. Och det innebär att skillnaden mellan folkpensionärer och ATP-pensionärer jämnas ut. Vad standardökningen för folkpensionärerna angår får man inte heller bara snegla på pensionstillskotten utan också ta hänsyn till den förhöjning av grundbeloppen som föreslås i propositionen. Man kan givetvis alltid framföra sina önskningar och förslag om förbättringar, men med hänsyn till de stora kostnader som hela detta reformpaket drar med sig — det kostar över 3 miljarder kronor — delar jag utskottsmajoritetens uppfattning att de föreslagna pensionstillskotten är väl avvägda. I reservationen 5, som likaledes har avgivits av herr Olsson i Stockholm, föreslås att handikappersättningen räknas upp genom att en ytterligare ersättningsnorm på 80 procent av basbeloppet införs för handikappade. Där vill jag dock hänvisa till vad socialministern sade i sitt anförande och till vad utskottet har understrukit i sitt betänkande. Socialministern inledde den här debatten med en mycket värdefull redovisning, som konkret speglade utvecklingen på detta område under senare tid. Som framgick av den redovisningen har stödet till de handikappade väsentligt förbättrats, och det förslag som nu föreligger understryker ytterligare den utvecklingen. Utskottet avstyrker även detta reservationsyrkande. Reservationerna 6, 7, 8 och 9 berör dels socialförsäkringsavgiften till folkpensioneringen, dels ATP-avgiften. De frågorna var föremål för en lång och ingående debatt under gårdagen, och fältet får väl därför anses avbetat. Enligt mitt förmenande kan det inte vara särskilt meningsfullt att fortsätta den debatten. Jag yrkar därför kort och gott bifall till utskottets hemställan. Men om jag ändå skall göra någon kommentar, så är det den att reformer av detta slag ju alltid kräver sin permanenta finansiering. Vi har nyss voterat igenom skatteutskottets förslag, och både i det fallet och när det gäller den reform som vi här diskuterar måste vi ju se till att reformerna finansieras på ett någorlunda riktigt sätt. Och majoriteten i socialförsäkringsutskottet anser i likhet med skatteutskottet att en höjning av socialförsäkringsavgiften är en lämplig finansieringsform. Vi tycker inte att man bör göra detta till en principfråga. I varje fall anser vi inte att man skall vara så principfast att man inte Nr 134 kan "bifalla ett förslag som är så starkt sakligttunderbyggt som detta. Onsdagen den "När SÖdan” herr Ringaby yrkade avslag på förslaget Om finansiering 4 december 1974 via ATP-avgifterna sade han väl inte direkt att det finns tillräckligt med pengar i pensionsfonden, men det står i varje fall i moderaternas motion. — Sänkning av den Och jag tycker inte att man skall vara så alldeles säker på att det finns — allmänna pensionstillräckligt med pengar, ty pensionsfonden ökar inte i den takt som var = åldern, m.m. beräknat. Man har räknat med att den skulle öka med ca 10 miljarder kronor i år, men ökningen kommer kanske i dagsläget att stanna vid drygt 8 miljarder. Och det är en stor tillgång för samhället att vi har dessa stora fonder att falla tillbaka på. Så några ord om reservationerna 10 och 11, som berör ikraftträdandet. Det förhållandet att departementschefen föreslår en förskjutning på ett halvt år har rönt mycket stort intresse i den allmänna debatten. Det är centerpartiet och vpk som allra kraftigast hävdat att reformen bör träda i kraft tidigare. Man har framhållit att det skulle vara föga solidariskt att skjuta på ikraftträdandet, och därmed har man gjort detta till en fråga om solidaritet. Följaktligen har både centerpartiet och vänsterpartiet kommunisterna reserverat sig för att ikraftträdandet skall ske ett halvt år tidigare, alltså den 1 januari 1976. Herr Hagberg och i viss mån också herr Carlsson i Vikmanshyttan har här talat om regeringens allmänna ovilja och ljumma intresse för reformen som sådan. Det nämndes här också att arbetsgivarlinjen hade accepterats. Herr Hagberg var besviken på regeringen, men han var kanske framför allt besviken på LO, som velat ha en anpassningsperiod på ytterligare ett halvt år. Det är välbekant, både för motionärerna och för dem som har talat före mig i dag, att Svenska arbetsgivareföreningen önskar ett uppskov på två år. Varför talar man om att arbetgivarlinjen accepterats, när uppskovet efter samråd med löntagarorganisationerna satts till endast ett halvt år? Det är då löntagarnas synpunkter man har tagit hänsyn till. De ansåg sig behöva denna tidsfrist för att hinna anpassa gällande pensionsavtal till den nya ordningen innan reformen träder i kraft. Arbetsmarknaden har som bekant sin egen tågordning, som vi här i riksdagen inte kan inverka på. Om de frivilliga pensionssystemen inte i tid anpassas till den sänkta pensionsåldern får ju löntagarna dubbel pension, och det är givetvis inte meningen. Man kan säga — och det har väl också sagts — att parterna på arbetsmarknaden ganska länge har vetat om att den här reformen skulle komma att genomföras och att det därför har funnits tid för en sådan anpassning. Herr Hagberg underströk särskilt att det måste vara möjligt att hinna göra denna anpassning före den 1 januari 1976. Jag tycker att det är ett allför enkelt resonemang.

Realförhandlingar mellan parterna kan troligen inte komma i gång förrän en bit in på 1975. Pensionsförhandlingarna kommer säkert att bakas in den allmänna avtalsrörelsen. Ingen kan i dag säga när den kan vara avslutad, men troligt — för att inte säga säkert — är att den kommer att dra långt ut på tiden. Efter det att de centrala parterna förhandlat sig fram till den allmänna ramen för det ekonomiska innehållet i kollektivavtalen kan det ta avsevärd tid innan man är klar med detaljutformningen av pensionsavtalet. Det skulle därför, tycker jag, ha varit orimligt av socialministern att inte lyssna till dessa tre stora löntagarorganisationer. Det kan finnas ytterligare ett skäl för det korta uppskov som föreslås. Pensionsålderskommittén kommer, som jag tidigare framhållit, att med förtur lägga fram ett förslag om flexibel pensionsålder. Det är meningen att vi skall kunna fatta beslut om det i så god tid att dessa reformer kan träda i kraft samtidigt. Jag tror att det skulle vara lyckligt om de kunde göra det. Därför tycker jag att riksdagen bör följa socialutskottets rekommendation även på denna punkt. Det finns alltså anledning att avslå reservationerna 10 och 11. Jag skall, herr talman, till slut bara med ett par korta kommentarer beröra det särskilda yttrande av centerpartiet som har fogats till utskottsbetänkandet.

Man kanske därav skulle kunna dra den slutsatsen, att centerpartiet känner ett starkt behov av att åstadkomma en ansiktslyftning för att försköna sitt anseende med hänsyn till, som jag tycker, partiets mindre lyckade ställningstagande när vi beslöt genomföra den stora ATP reformen. Jag skulle vilja säga att vad som skrivits i det särskilda yttrandet bara innebär att man slår in helt öppna dörrar, eftersom det inte finns någon oenighet på detta område, utan alla är överens om att vi bör angripa dålig arbetsmiljö och försöka skapa bättre arbetsförhållanden, så att människorna inte förslits lika snabbt som nu. Vi är också överens om — jag förmodar alla partier — att vi skall ha en rörlig pensionsålder. Därför fanns det väl inte stor anledning att skriva det där särskilda yttrandet —- såvida man inte från centerpartiets sida velat speciellt markera att man nu har ändrat inställning. Jag har, herr talman, inte berört alla reservationer. Enligt den uppdelning som vi har kommit överens om skall en annan ledamot av socialförsäkringsutskottet ta upp de övriga reservationerna.

Herr talman! Jag skall börja där utskottets ordförande herr Fredriksson — Sänkning av den slutade och säga om det särskilda yttrande, som vi har avgivit, att vi — allmänna pensionsinte har behov av någon ansiktslyftning med hänsyn till vårt förflutna. — åldern, m.m. Men vi har behov av att dokumentera hur vi ser på dessa frågor inför framtiden. När utskottets ärade herr ordförande säger att vi är överens om detta är det väl ändå värdefullt, att det också finns dokumenterat, vad det är som vi är överens om. Jag tror det finns anledning att vi vid den här tidpunkten — på denna historiska dag, när vi går att sänka pensionsåldern från 67 till 65 år — också har klart för oss att vad vi i dag beslutar inte är något slutmål, utan att det finns en rad sociala problem som behöver lösas även framöver. Detta för att vi skall kunna se framtiden an med tillförsikt, inte minst när vi når pensionsåldern. Får jag sedan, herr talman, säga att man inte bör tvivla på ambitionen hos dem, som har fått uppleva sin ungdom och verkat i sitt aktiva arbetsliv ute bland vardagsmänniskorna. Intrycken av hur människorna då hade det och deras problem är för mig äkta och levande. Detsamma bekräftade utskottets ärade herr ordförande, även om det fanns vissa reservationer i marginalen. Så till frågan om ATP, som alltid kommer tillbaka och som tydligen är viktigare än frågan om sänkning av pensionsåldern! För det första vet vi inte hur det hade blivit med ett annat system. För det andra rönte de olika linjerna i ATP-diskussionen och i ATP-omröstningen anslutning från alla partier. Jag vet att linje två också fick socialdemokratisk anslutning. Al Om det sedan kan vara till någon glädje för herr Fredriksson, kan jag nämna att jag inte deltog i den diskussionen, eftersom det föreföll mig som om det fanns oklarheter i linjerna. Jag sade: Låt oss få en redovisning av vad dessa linjer innebär. Två saker var jag emellertid definitivt på det klara med: Orättvisan mot den hälft av det svenska folket som var utanförställd genom låga pensioner måste rättas till och pensionsåldern måste sänkas. De frågorna hör ihop. Om tiden som pensionär skall bli meningsfylld måste man pensioneras medan man har hälsa och krafter kvar. Då kan man ge tillvaron mening och innehåll. Och det är vad vi skall sträva efter. Jag skall be att få återkomma, herr talman.

Herr talman! Gustav Möller har säkert gjort stora insatser men inte på pensionsålderssänkningens område — åtminstone inte 1946, det kan väl herr Fredriksson och jag vara överens om. Herr Fredriksson hänvisar till kostnaderna för en sänkning av pen 61 sionsåldern. Här skapas en skenmotsättning mellan pensionsålder och förmån. Inom vänsterpartiet kommunisterna tror vi att man på ett mycket tidigare stadium hade kunnat genomföra ett system liknande socialförsäkringsavgifterna och sänka den allmänna pensionsåldern. När det gäller ikraftträdandet av pensionsåldern 65 år måste det föreligga något misstag från utskottets ordförandes sida. Från vpk kräver vi faktiskt att bestämmelsen skall träda i kraft den 1 mars 1975 — vi är i det fallet ännu djärvare än centern. Kravet på sänkt pensionsålder har funnits på arbetsplatserna under en lång tid, och vi har länge motionerat härom i riksdagen. Vi anser inte att det finns något skäl att uppskjuta ikraftträdandet längre än till den 1 mars 1975. Den inställning som herr Fredriksson redovisar som LO:s är LO-ledningens. Människorna ute på arbetsplatserna och deras familjer har inga sympatier för uppskovslinjen; de ställer sig klart negativa till den. Utskottets ordförande tog sedan upp frågan om pensionsåldern för gruvarbetarna. Vi är tydligen överens om att underjordsarbetarna skall få pension vid 60 års ålder. Men det verkar som om herr Fredriksson helt vill utesluta alla andra kategorier som har tunga och hälsofarliga arbeten. Jag räknar där in de flesta överjordsarbetare inom gruvindustrin. Utskottets ordförande tycks helt vilja avvisa tanken på att de skall få pension vid 60 års ålder. Det betyder att han har en klar inställning till den rörliga pensionsåldern — en sådan skall inte kunna medföra denna förmån. Jag sade tidigare att ett system med en rörlig pensionsålder måste innebära att de som arbetar inom gruvindustrin, de som har tunga och hälsofarliga arbeten, garanteras rätt att ta ut pension vid 60 års ålder utan några villkor och med full standard. Det kravet står fast. När det gäller pensionsförsäkringskommitténs handhavande av det utredningsuppdrag som den fick av riksdagen 1968 är det väl ändå anmärkningsvärt att den med några rader i slutbetänkandet avfärdar denna viktiga fråga.

Herr talman! För att återkomma till ATP-striden så säger herr Carlsson i Vikmanshyttan att han inte deltog i den debatten. När jag redovisade centerpartiets inställning talade jag inte om herr Carlssons personliga uppfattning utan om den attityd som hans parti intog. Herr Carlsson säger vidare att vi inte har någon erfarenhet av hur ett annat system skulle ha verkat. Det kan i och för sig vara riktigt, men vi kan väl i alla fall utgå ifrån att centerpartiets förslag inte skulle ha gett möjligheter till de goda tilläggspensioner som vi i dag har, eftersom man motsatte sig den mycket kraftiga fondbildning som måste till för att garantera dessa pensioner. Sedan vill jag be herr Hagberg i Borlänge om ursäkt för att jag uppgav fel siffra — förslagen i reservationerna från centerpartiet och vänsterpartiet kommunisterna är inte desamma. Men det blir ännu mer orealistiskt om man menar att beslutet skulle träda i kraft den 1 mars 1975. Herr Hagberg säger vidare att detta är LO-ledningens synpunkter, me = Nr 134 dan man ute på srbotsplatsergna ser REMO r und på denna sak. Det må Onsdagen den så vara! Men det är ju ändå LO-ledningen som har ansvaret för att det 4 december 1974 blir en lämplig anpassning av ITP-systemet till en sänkning av pensionsåldern. Det är LO-ledningen som skall göra den bedömningen. Jag tycker Sänkning av den att det är rätt egendomligt att vänsterpartiet kommunisterna och cen = allmänna pensionsterpartiet inte tagit hänsyn till de synpunkter som framförts just från — åldern, m.m. dem som skall förhandla om dessa frågor. Min erfarenhet från förhandlingslivet säger mig att pensionsfrågorna ofta är komplicerade och att förhandlingarna tar lång tid. Jag tror att det var redan 1971 som LO träffade en principöverenskommelse om ITP, men förhandlingarna blev inte klara förrän på — jag ber om ursäkt om jag minns fel — våren 1973. På samma sätt har det varit med pensionsförhandlingarna på TCO-området. Min erfarenhet från de kommunala förhandlingarna säger mig också att det ofta är mycket komplicerade saker man har att ta ställning till. Det är besvärliga skrivningar som skall göras innan man blir på det klara med hur ett sådant system skall se ut och fungera.

Herr talman! Först ett par ord om ATP. Får jag bara säga till herr Fredriksson att linje två, som centern slöt upp omkring, också fick anslutning från socialdemokratiskt håll. Efter det att ATP-beslutet hade fattats tror jag att det blivit ytterligare anslutning från socialdemokratiskt håll till just linje två. Sedan några ord om ikraftträdandet av pensionsålderssänkningen. Herr Fredriksson säger att vi som förfäktar att reformen skall träda i kraft den 1 januari 1976 vill ha ett tidigareläggande av ikraftträdandet. Nej, herr Fredriksson, situationen är den att vi liksom utredningen, där LO och TCO är representerade, vill att reformen skall genomföras den 1 januari 1976. Det är socialministern och utskottets majoritet som vill senarelägga reformen. Det är det som är skillnaden. Sedan säger herr Fredriksson att man måste gå LO och TCO till mötes. Men man går SAF till mötes också, dock inte så långt att man kommer över 1976 års val. Om vi ger ett klart besked här i riksdagen när pensionsåldern skall sänkas måste ju LO, TCO och SAF finna möjligheter att förhandla. Vad är det man behöver förhandla om? Ja, det är tydligen vissa övergångsbestämmelser. Jag skulle tro att om dessa kan man förhandla trots att riksdagen fattat beslut. Sedan ligger det fördelar i att ikraftträdandet av reformen sker vid ett årsskifte. Det här har blivit ett sätt och ett medel att skjuta på reformen. En av parterna i Haga har ju vid upprepade tillfällen sagt att det är viktigare med rörligheten än med sänkning av pensionsåldern. Det har folkpartiet uttalat, och det är väl det som i viss mån har gjort intryck på regeringen i detta sammanhang. När det gäller flexibiliteten vill jag framhålla att denna kan tillämpas 63 omkring 65 års ålder. Det har man sagt i utredningen och även i propositionen. Därmed utgör inte heller flexibiliteten något hinder för en sänkning av pensionsåldern från den 1 januari 1976. Vi har hävdat att det fanns utrymme under 1960-talet både för en sänkning av pensionsåldern och för en höjning av pensionerna. Får jag påminna om, herr Fredriksson, att vi fick kämpa under hela 1960-talet för en höjning av folkpensionerna varje år. I dag har vi kommit dithän genom bindningen till basbeloppet, att man får en höjning varje år med hänsyn till levnadskostnadsutvecklingen. Nu ligger pensionerna fast vid 95 procent av basbeloppet för ensamstående och 155 procent för äkta makar. Så var det icke tidigare. Vi betraktar detta som en framgång för den uppfattning vi hävdade under 1960-talet.
Herr talman! Utskottets ordförande menar att vi från vpk är orealistiska när vi anser att tidpunkten för ikraftträdandet skall vara den 1 mars 1975. Det verkligt orealistiska i hela denna fråga är emellertid att man har skjutit på sänkningen i så många år. Det måste väl vara grunden till problemen. Det kan finnas en annan orealism också, Torsten Fredriksson. Vilka är det som får sitta emellan genom den här förskjutningen, och hur skall man betrakta dem? Jag tänker på dem som tyvärr inte tillhör STP eller ITP. Måste man inte också ta berättigad hänsyn till dem? Dessutom försenar man och obstruerar andra förbättringar när det gäller pensionsfrågorna genom att skjuta upp reformen på det här viset. När det gäller STP-anslutna på LO-området anser jag och de jag har träffat på arbetsplatserna att det inte kan bereda några större svårigheter att byta ut 65 år mot 63 år som åldersgräns. Det är klart att en förhandling kan bli långdragen, det vet jag också, men sådana saker får väl inte stå i vägen för dem som är i behov av en sänkning. Man får inte skjuta alla dem ifrån sig. Torsten Fredriksson sade i sitt första inlägg att han hoppades att gruvarbetarna skulle klara sin sänkning av pensionsåldern till 60 år. Jag är inte så helhjärtat optimistisk om att de klarar den på en gång — det kan bli i flera steg. Gruvarbetarna själva är mycket förbittrade om sänkningen skall behöva gå i flera steg. De tycker att de har väntat länge nog. Om riksdagen hjälpte till och beslutade i den här frågan skulle onekligen Torsten Fredrikssons förhoppningar bli besannade — han skulle få ett fullt uttryck för sina förhoppningar.

Herr talman! Det kanske snart är tillräckligt diskuterat beträffande ikraftträdandet. Utskottsmajoriteten har ju ansett att det finns starka skäl för att följa socialministern, och jag tycker inte att det är särskilt anmärkningsvärt att en sådan här stor och — som den har kallats — historisk reforms ikraftträdande fördröjs ett halvår i förhållande till vad pensions ålderskommittén föreslagit. Nr 134 Herr Carlsson i Vikmanshyttan säger ätt pensionsålderskommittén Onsdagen den hade föreslagit att reformen skulle träda i kraft vid en viss tidpunkt 4 december 1974 och att i den kommittén fanns arbetsmarknadens parter med. Men det betyder ju inte att organisationerna som sådana måste vara bundna av Sänkning av den vad utredningen sagt. När man fick sätta sig ned och titta på vad detta — allmänna pensionsinnebar kom man till den slutsatsen att man behövde den här fristen — åldern, m.m. för att kunna klara samordningarna. Jag vill till herr Carlsson säga att jag har hört ett referat från en debatt där herr Carlssons partiordförande förklarade att det förhållandet att en representant från partiet hade varit med i en utredning och godkänt ett visst förslag inte alls innebar att partiet var bundet. Om det gäller för centerpartiet bör det väl också gälla för LO. Sedan fortsätter herr Hagberg med sitt resonemang om att riksdagen bör besluta en sänkning av pensionsåldern för gruvarbetarna. Men vad är det herr Hagberg begär? Jo, han begär att riksdagen skall besluta en generell sänkning av pensionsåldern för en hel grupp arbetare, men jag har tidigare sagt att gruvarbetarna inte är någon homogen grupp. Mindre än hälften av dem arbetar under jord. Gruvarbetareförbundet och nu senast avtalskonferensen har uttalat sig för att man skall ställa krav om sänkning av pensionsåldern för dessa grupper. Men herr Hagberg begär att man i ett riksdagsbeslut — pension vid 60 år — skall fånga in också en grupp ovanjordarbetare: anrikningsarbetare, byggnadsarbetare, verkstadsarbetare, vaktmästare etc. Riksdagen skulle alltså, enligt herr Hagberg, besluta att dessa grupper fick lagstadgade förmåner som motsvarande grupper i samhället inte har, bara för att dessa är anställda inom gruvindustrin. Jag tycker det vore ett ganska orimligt ställningstagande från den lagstiftande församlingens sida. Det bör man ha klart för sig. Herr Hagberg har vidare talat om att vissa avdelningar bland gruvarbetarna har framställt skriftliga och starka krav om ett riksdagsbeslut i frågan. Jag skall ställa en fråga till herr Hagberg, även om jag beklagar att han inte har någon replikrätt. Anser inte herr Hagberg att det är Gruvarbetareförbundet som är den högsta beslutande instansen för gruvarbetarna och att det är avtalskonferensen som drar upp riktlinjerna för hur en avtalsrörelse skall föras? Om herr Hagberg godkänner dessa elementära fakta, då kanske vi kan börja diskutera på ett sakligare plan.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att på några punkter kommentera ett par inlägg. Jag har icke utan intresse lyssnat på herr Carlsson i Vikmanshyttan —- det var åtskilligt som skulle kunna ge anledning till kommentarer. 65 Hans historieskrivning om pensionsfrågan uteslöt bl.a. vår generations och vår tids största reform ATP. Om jag förstod honom rätt står han kvar på linje två. Jag trodde annars att centern hade accepterat ATP reformen, som socialdemokratin och fackföreningsrörelsen drev fram. Det har, herr talman, med historieskrivningen att göra att jag har begärt ordet. Det är inte första gången jag hör herr Carlsson återkomma till en specifik historieskrivning, som utelämnar mycket viktiga fakta. Jag har också lagt märke till att centern i såväl motioner som politiskt propagandamaterial försökt utnyttja en kort debatt i riksdagen i november 1965 mellan mig och herr Carlsson i Vikmanshyttan. Den debatten tog herr Carlsson i dag upp igen. Får jag säga: den historieskrivningen är icke riktig. Vid det aktuella tillfället år 1965 frågade herr Carlsson mig om jag var beredd att ge pensionsförsäkringskommittén tilläggsdirektiv för att utreda frågan om en sänkt allmän pensionsålder. Jag svarade att jag icke var det. Men observera att jag gjorde det mot bakgrunden av att riksdagen den 24 mars 1965 hade tagit ställning till frågan om en utredning om sänkning av pensionsåldern. Andra lagutskottet hade avvisat förslaget och riksdagen följde utskottet. Jag hänvisade alltså till vad som redan hade förevarit i riksdagen i denna fråga några månader tidigare. Utan att förlänga historieskrivningen kanske jag också bör påpeka att jag i debatten 1965 ställde en fråga till herr Carlsson om han satte önskemålet om en sänkt pensionsålder framför frågan om en höjning av folkpensionerna och en förkortning av arbetstiden. Herr Carlsson har återkommit i dag till den frågan.

Det finns en annan sak som är värd att påpeka i detta sammanhang. Jag underströk i debatten 1965 att just pensionsförsäkringskommittén hade att undersöka möjligheterna till en särskild förbättring för de pensionärsgrupper som i huvudsak endast har folkpensionen att lita till för sin försörjning. Herr talman! Jag kanske får läsa upp vad jag då framhöll: ”Herr Carlsson bör observera att det i tilläggsdirektiven till pensionsförsäkringskommittén i somras särskilt underströks att kommittén skulle undersöka möjligheterna till en särskild förbättring för de pensionärsgrupper som i huvudsak endast har folkpensionen att lita till för sin försörjning. Detta är en mycket viktig fråga för framtiden.

Han underströk att vi vid denna tidpunkt ännu inte åldern, m.m. hade något utbyggt allmänt pensionssystem, och han framhöll särskilt att ”fortfarande är pensionerna för låga för att vi skall kunna diskutera en generell sänkning av pensionsåldern under den tid vi håller på att bygga upp pensionssystemet”. Denna fråga har vi sedan haft tillfälle att återkomma till många gånger. Den stora reform riksdagen i dag skall ta ställning till — och det är sannerligen också en kostbar reform — tar just sikte på väsentliga förbättringar av folkpensionsförmånerna. Det är ytterst viktigt att observera detta. Beslutet som i dag kommer att fattas om en generell sänkning av pensionsåldern kombineras således med en väsentlig förbättring av folkpensionerna. Det är viktigt att komma ihåg det. Men bakom oss har vi också väsentliga reformer som just skapat ett bättre underlag för en allmän sänkning av folkpensionsåldern. Jag har i mitt anförande, herr talman, redovisat vad som har hänt under de år som har förflutit sedan den novemberdag 1965 då herr Carlsson och jag hade en debatt i första kammaren. Många av de reformer vi har genomfört har varit av utomordentligt stor betydelse för de stora löntagargrupperna. Låt mig erinra om beslutet 1967 om förkortning av arbetstiden till 42,5 timmar, beslutet samma år om karensreformen inom sjukförsäkringen och samtidigt den väsentliga förbättringen av kompensationen vid sjukdom. Det var en reform som inom parentes kostade närmare 1 miljard kronor. 1969 kom reformen om pensionstillskotten, 1970 beslutet om 40 timmars arbetsvecka och samma år det viktiga beslutet om de vidgade möjligheterna till förtidspension. Om herr Carlsson vill göra gällande att detta har varit en reformlös period talar han helt enkelt inte sant. Vi har sannerligen genomfört grundläggande standardoch utjämningsreformer, som har tagit sikte på de stora löntagargrupperna, och dessa reformer har genomförts i intim samverkan med den fackliga rörelsen. Det har varit reformer som med andra ord verkligen har varit förankrade ute i arbetslivet bland de valkiga nävarnas och blåblusarnas folk, som herr Carlsson med förkärlek brukar tala om. Jag tillåter mig, herr Carlsson, att anse att den fackliga rörelsen i det här landet är i hög grad representativ för Sveriges arbetare och löntagare. Eftersom jag utgår ifrån att herr Carlsson i Vikmanshyttan är en vän av sanningen och bara sanningen hoppas jag att han i fortsättningen kommer att tillhandahålla en korrektare historieskrivning när han är ute i olika sammanhang och agiterar. Får jag, herr talman, säga ett par ord till med anledning av några 67 andra inlägg. Herr Hagberg i Borlänge tog upp frågan om pensionsförhållandena i andra länder. Jag har, nu och vid flera tillfällen, just hört talare för vpk och centern — för att nu inte tala om moderaterna — tillhandahålla en beskrivning av pensionsförhållandena i olika europeiska länder som inte ger en riktig bild av de faktiska förhållandena. Jag skulle egentligen, herr talman, på den här punkten enbart vilja hänvisa till mitt interpellationssvar till herr af Ugglas den 15 november i år. Jag hade där tillfälle att tillrättalägga en rad felaktiga och missvisande uppgifter, som moderaterna presenterat i en rapport i somras vari man gett sig in på försöket att göra jämförelser mellan olika länders socialpolitiska system. När man således talar om att pensionsåldern i en del länder är lägre än i Sverige bortser man från att pensionssystemen på grundläggande punkter är olika. Jag skall beskriva det kort. Vi har i Sverige en allmän folkpension, som omsluter hela befolkningen. Den utgår vid uppnådd pensionsålder till alla, oavsett inkomst och arbetsförhållanden. I praktiskt taget alla europeiska system —- om man bortser från de nordiska länderna — är pensionen i sin helhet anknuten till anställningen. Pensionsrätten tjänas således vanligen in genom förvärvsarbete eller avgiftsbetalning under förhållandevis lång tid. Har en hustru exempelvis inte haft anställning är hennes pension direkt beroende av mannens pensionsförhållanden. Det är detta som utgör skillnaden, och därav följer helt naturligt att vår allmänna folkpension har en annan tyngd, och också kostar relativt sett mer, än pensionerna i länder med andra system. När man därför ensidigt pekar på att det ena eller andra landet har en lägre pensionsålder än vi, bör man i sanningens intresse också upplysa om dessa grundläggande skillnader. Annars gör man inte en korrekt beskrivning av de faktiska förhållandena.

Herr talman! Får jag först säga till herr socialministern, som anser att jag inte skall sprida villoläror, att inte heller socialministern skall göra detta. Vad först beträffar ATP har vi på centerhåll godtagit det ATP-system som i dag tillämpas. Men en bra reform kan bli bättre vilket vi framhållit. Vi har tillbakavisat angreppen på AP-fonderna, och jag har upprepade gånger sagt i socialförsäkringsutskottet att ATP-pengar som är inbetalade för pensionsändamål inte skall användas för att finansiera andra ändamål. Det bör alltså föreligga ett samband mellan avgifter och förmåner. Jag hoppas därmed, herr socialminister, att jag gjort ett klarläggande i varje fall på den punkten. Jag vill vidare säga att hela 1960-talet varit en period av stor betydelse ur social synpunkt. Jag hade anledning att uttala mig på liknande sätt när jag som ledamot i andra lagutskottet deltog i behandlingen av 1962 års socialbalk, som innebar genomgripande förbättringar på många punk ter. Jag har dock tillmätt frågan om en sänkning av pensionsåldern mycket Nr 134 stor betydelse, eftersom jag mött så många människor som sagt mig Onsdagen den att det var åldern mellan 65 och 67 år som knäckte dem. Jag har mött 4 december 1974 dessa utslitna människor, som alltför snart måst anlita våra sjukvårdsinrättningar på grund av de påfrestningar de blivit utsatta för i arbetslivet. Sänkning av den Det är för dessa människors skull som jag kämpat för att vi bör få en — allmänna pensionssänkning av pensionsåldern. åldern, m.m. Vidare säger socialministern att jag försökte utnyttja en debatt som vi förde 1965. Jag redovisade den debatt som vi förde då, och också den gången sade jag till socialministern, att en socialminister som besjälas av nya och djärva mål, som det heter, rimligen bör kunna ge tilläggsdirektiv till en utredning för att undersöka frågan om en sänkning av pensionsåldern. Jag sade också då — och det vidhåller jag fortfarande, herr socialminister — att människor som gjort en 50-årig arbetsinsats har rätt både till en sänkt pensionsålder och höjda pensioner. Vi har i vårt land en icke obetydlig årlig tillväxt av nationalprodukten. Har man ambitionen att åstadkomma något på detta område, skall man också ha viljan att utnyttja den ökade nationalprodukten för det ändamålet. Vi vet att anspråken på nationalprodukten är många, men om man har en politisk vilja och en bestämd målsättning att, med hänsyn till hur vårt samhälle ser ut, genomföra en sänkt pensionsålder, är man också villig att utnyttja nationalproduktens tillväxt för att genomföra en reform av denna storleksordning och betydelse. Jag har relaterat några få samtal med människor som jag mött tidigare. Jag skulle kunna fortsätta den uppräkningen, herr socialminister, och säga att det är de människorna jag känner mig som representant för. Det är människor som varit mer eller mindre ställda utanför i vårt samhälle. De har haft ett svagt utgångsläge och de har på grund härav måst slita hårt hela livet, men de har inte ens fått en sänkt pensionsålder. Det är för dem man behöver genomföra förbättringar, och det är den linjen jag har drivit, herr socialminister.
Herr talman! Herr socialministern försöker, om jag förstår honom rätt, att förringa de internationella jämförelser som vi gör i denna debatt om en sänkning av pensionsåldern. Jag förstår att olika system har olika grunder, men faktum är ändå att man på många håll utomlands har lägre pensionsålder. Framför allt förekommer mycket lägre pensionsålder för kvinnorna. Det är fakta som vi inte kan komma från. Men skall man utnyttja detta förhållande som försvar för vår höga pensionsålder, tycker jag att det är ett mycket dåligt försvar. Att vi använt — jag tror att också centern gjort det — de internationella jämförelserna har berott på att pensionsåldern i Sverige har betraktats som mycket hög. Vi har då som sagt funnit att man utomlands ofta har lägre pensionsålder. Men til syvende og sidst är det förhållandena i vårt land som avgör om pensionsåldern skall sänkas och vilka krav 69 man därvid skall ställa. Därför tycker jag inte att brister i pensionssystem utomlands skall tas som intäkt för att vi skall behålla en hög pensionsålder i vårt land. Medan jag har ordet vill jag göra några kommentarer till vad som tidigare sagts i denna debatt. Gruv har visserligen rätt att vid sina avtalskonferenser prioritera de krav som man där anser vara viktiga — det gäller ju då förhandlingsfrågor. Men vad vår motion syftar till är dels att gruvarbetarna skall få en fastställd lägre pensionsålder, dels att förhållandena också för jämställda grupper med hårt och pressande arbete skall utredas skyndsamt. Jag vill deklarera att det inte finns någon motsatsställning mellan ovanjordsarbetarna inom gruvindustrin och övriga grupper som har hårt och pressande arbete.

Herr talman! Socialministern vände sig inte direkt till mig i sin replik, men låt mig ändå säga att jag tycker att hela den här debatten i kammaren om vem som har varit bäst i fråga om sänkningen av pensionsåldern är ganska meningslös. Det är helt onödigt att träta om huruvida den skall träda i kraft sex månader tidigare eller inte, när vi nu — som har sagts — har väntat i 60 år på beslutet. Huvudsaken är ju att alla parter hinner få alla papper klara; det gäller den rörliga pensionsåldern, det gäller samordningen med alla andra pensionssystem, och det är komplicerade saker som bör vara ordentligt utredda innan reformen går i verkställighet. Vi skall inte heller träta om vem som har gjort vad i olika sammanhang. Jag kan tala om, att det var moderaterna som år 1969 kom med förslaget om de här pensionstillskotten, herr socialminister, och vi hade tryckt på från 1964. Att det icke skulle vara någon behovsprövning var också ett gammalt högerkrav — och då demonstrerade pensionärerna i Stockholm för att högerförslaget skulle drivas igenom. Vi har alla dragit vårt strå till stacken och försökt göra det bästa, vi har alla vår lilla käpphäst. Folkpartiet har frågan om jämställdhet mellan män och kvinnor, centerpartiet har haft pensionsfrågan, moderaterna har hårdare än andra tryckt på skatterna osv. Vi skall inte träta om vem som har gjort mest när det gäller den här reformen, utan vi bör vara nöjda med att förslaget nu ligger på bordet och att vi får ta det i dag.
Herr talman! Efter herr Carlssons i Vikmanshyttan senaste anförande utgår jag ifrån att han i fortsättningen kommer att tillhandahålla en mera korrekt historieskrivning när han skall skildra det som hände under 1960 talet och speciellt 1965. Hans tidigare inlägg karakteriserades med andra ord av att han försökte blanda bort korten på denna punkt. Jag har haft anledning, herr talman, att i varje fall till protokollet slå fast vad som förekom i den av herr Carlsson ofta apostroferade debatten i november 1965. Men det fanns ett annat inslag i herr Carlssons anförande som ger Nr 134 mig anledning att återigen erinra om att vi nu, när vi har passerat 1960 Onsdagen den talet och kommit ett stycke in på 1970-talet, har bakom oss en reform 4 december 1974 period som jag menar är ett uttryck för en stark reformvilja. Jag vill, herr talman, i det här sammanhanget upprepa något av vad jag tidigare Sänkning av den har talat om. allmänna pensions Vi har gjort stora insatser inom åldringsvården — vi håller på att förändra — åldern, m.m. den. Handikappvården — det är här frågan om ett stort genombrott. Hälsooch sjukvården — där grundläggande reformer nu håller på att genomföras. Läkemedelsrabatten. Apoteksreformen. Bostadstilläggen för barnfamiljerna. Föräldraförsäkringen. Den allmänna förskolan och andra viktiga familjepolitiska reformer. Längre semester och kortare arbetsvecka. Satsningen på arbetsmiljöfrågorna — centrala i dag då det gäller arbetslivets förnyelse. Den allmänna tandvårdsförsäkringen. Avskaffande av karensdagarna i sjukförsäkringen och andra viktiga sjukförsäkringsreformer. Vi har infört pensionstillskotten för dem som saknar ATP eller har låg ATP, och det är sannerligen en väsentlig reform. Detsamma gäller förtidspensionsreformen, som i realiteten var en kraftig sänkning av pensionsåldern för dem som haft ett hårt och slitsamt arbete. Detta skall herr Carlsson inte glömma bort. Och om han karakteriserar det som ganska ringa insatser, då vill jag fråga honom: Vilka av dessa reformer skulle herr Carlsson vilja ha ogjorda? Jag står inte här i kammaren för att på något sätt odla historieskrivning, men herr Carlssons inlägg uppfordrade mig. Till herr Ringaby vill jag bara säga att jag kan förstå hans första inlägg. Efter, vill jag minnas, tre angrepp här i höst på väsentliga socialpolitiska reformer och på socialpolitiken i stort har han ett behov av att förklara sig. Reformarbetet går nu vidare. Vi diskuterar frågan om den rörliga pensionsåldern och jag har aviserat ett förslag till nästa års riksdag. Jag hoppas att herr Ringaby kommer att stödja det.

Herr talman! Först några ord angående arbetet i en utredning. Herr Fredriksson sade någonting om att man i en utredning kunde få hoppa av från den uppfattning man hade och att det visst fanns belägg för . det. Får jag säga till herr Fredriksson att i pensionsålderskommittén var det en majoritet av socialdemokrater och representanter för de fackliga organisationerna. Den majoriteten plus vår företrädare kom enhälligt fram till att man skall sänka pensionsåldern den 1 januari 1976. Vad majoriteten här gör är inte att tidigarelägga reformen, utan majoriteten senarelägger reformen. Det är skillnaden mellan oss. Jag förstår att herr Aspling har ett behov av att ägna sig åt historieskrivning för år 1965. Jag vill säga att det inte var något fel på min historieskrivning heller. Sedan var det så att vi under 1960-talet hade en socialdemokratisk majoritet, och det innebär väl att man på det hållet 7n också bär ansvaret för vad som skedde och inte skedde. Men får jag ställa en fråga till herr socialministern. På vilken punkt har vi sagt nej till det reformarbete som skett under 1960-talet? Mitt arbete i andra lagutskottet och i socialförsäkringsutskottet har visat mig att ambitionerna har varit att åstadkomma erforderliga förbättringar i de framställningar som herr socialministern har presenterat riksdagen. Jag håller med om att det ibland kan ha varit diskussion på något område om framkomstvägarna. Det kan ha varit diskussion om i vilken turordning man skall föra upp ärendena. Då har vi hävdat — och det understryker jag — frågan om sänkt pensionsålder som väsentlig av skäl som jag har beskrivit här. Men jag tror att ambitionen att åstadkomma ökad trygghet över huvud taget för de många människorna, herr socialministern, har funnits i lika hög grad inom centerpartiet som inom något annat parti i den här kammaren.
Herr talman! Jo då, herr socialminister, moderata samlingspartiet har mycket stort intresse för den rörliga pensionsåldern. Den ligger helt i linje med vår uppfattning om ett bra pensionssystem. Det har nog funnits för litet rörlighet i systemet tidigare. Att jag räknade upp tio mycket angelägna sociala reformer för vilka moderata samlingspartiet och de andra två borgerliga partierna har varit pådrivande berodde bara på att vi ofta beskylls för att inte vara ett socialt pådrivande parti här i riksdagen. Därför tyckte jag det var lämpligt att göra den uppräkningen. Det framgår faktiskt med mycket stor tydlighet att flera bra reformer har genomförts här i riksdagen sedan socialdemokratin blev svagare och de borgerliga partierna blev starkare — det är inget tvivel om det. Det är bara en sak som kanske kan bekymra när det gäller den här pensionsreformen som vi tar i dag, och det är kostnaderna för den. Hela reformen är räknad i kostnader på ett basbelopp av 9 000 kronor. Det basbeloppet uppnåddes redan den 1 december i år. Vad basbeloppet kommer att vara 1976 eller 1977, när reformen skall betalas, vet vi inte i dag. Men förmodligen blir beloppet mycket högre än 9000 kronor, så denna reform kommer att kosta åtskilliga hundra miljoner mer än vad vi räknar i dag — det är alldeles klart.
Herr talman! Jag vill med tillfredsställelse notera att herr Carlsson i Vikmanshyttan har retirerat när det gäller dessa egendomliga historieskrivningar. Protokollet kommer på den punkten att i fortsättningen tala sitt eget språk. Sedan skulle jag vilja säga en sak till herr Carlsson: Det finns många i den här kammaren som är så till åldern komna att vi har minnen från 1920 och 1930-talen, från det gamla Fattigsverige.

Jag skall inte, herr talman, kritisera herr Carlssons patos på den här = Sänkning av den punkten. Men om herr Carlsson tror att han kan monopolisera vissa — allmänna pensionsav dessa ting tycker jag det finns anledning påpeka att arbetarrörelsen = åldern, m.m. alltid varit pådrivare då det gällt reformpolitiken. Herr Ringaby vill sänka skatterna, herr Carlsson i Vikmanshyttan är reformvänlig. Det ger en bild av i varje fall centerns och moderaternas positioner i många avseenden. Får jag, medan jag har ordet, också säga till herr Hagberg i Borlänge att jag redogjorde litet i princip för pensionssystemen i olika delar av världen. Jag tycker att herr Hagberg skall studera dessa förhållanden, för de är icke oväsentliga när vi diskuterar våra egna frågor seriöst och sakligt här i Sveriges riksdag. Jag har tagit upp det därför att man i olika sammanhang söker göra gällande att vi skulle släpa efter, att vi i många avseenden skulle stå tillbaka när det gäller reformer och framsteg. Det är faktiskt icke så — det finner man när man studerar förhållandena. Vi har alltjämt mycket ogjort här i landet, men vi har sannerligen också flyttat fram positionerna på ett sätt som gör att svensk reformpolitik och inte minst svensk socialpolitik internationellt tilldragit sig stor uppmärksamhet.

Herr talman! Genom det beslut som riksdagen i dag kommer att fatta på grundval av socialförsäkringsutskottets betänkande 1974:32 markeras en betydelsefull och viktig punkt i folkpensioneringens utveckling i vårt land — en milstolpe på vägen till trygghet och ett rikare liv för våra medborgare på ålderns dagar och i händelse av iråkad handikappsituation. Detta betyder dock inte att nya förbättringar och reformer på området blir obehövliga framöver och att propositionen 1974:129, som utskottsbetänkandet bygger på, skulle vara heltäckande i detta hänseende. Men låt mig uttrycka min och folkpartiets tillfredsställelse över att vi har nått så långt på trygghetsvägen.

Även socialministern har i sitt anförande i dag förebådat denna kommande reform. 13 Folkpartiet har i sin partimotion nr 673 år 1974 just framhållit angelägenheten av dessa båda förbättringar av pensioneringssystemet och fått sina önskemål tillgodosedda i det föreliggande förslaget. Även om man i utskottets betänkande formellt yrkar avslag på motionens klämmar är syftet med motionen nått och innehållet täckt. Därför kan jag i dag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan. Det kan vara på sin plats att jag nu, när vi beslutar om en ny betydelsefull reform på folkpensioneringens område, med några ord berör folkpartiets insatser och insatserna från människor tillhörande den liberala och frisinnade rörelsen i vad gäller utvecklingen på detta område fram till dagens förslag och beslut. Min framställning gör inte anspråk på att vara heltäckande och inte heller på att skildra insatser från andra håll. Jag vill betona att de beslut som fattats om reformer inom detta område som regel har tagits under stor enighet och med bred uppslutning. Men som alla vet är det mycket som ligger bakom av förarbete och pådrivande initiativ innan ett beslut kan fattas. Dagens beslut är inget undantag i det fallet. Så några data om vad som har förevarit under den tid den svenska folkpensioneringen nästan har hunnit komma upp i den åldersklass som är aktuell för medborgarnas pensionering. För 61 1/2 år sedan lyckades civilminister Axel Schotte i Karl Staaffs liberala regering snabbt förvandla ett utredningsförslag till en proposition, och riksdagen beslöt sedan den 21 maj 1913 i enlighet med denna att införa folkpensioneringssystemet i Sverige omfattande alla medborgare över 67 års ålder. Ålderdomsförsäkringskommittén, som utredningen hette, avlämnade sitt förslag den 9 november 1912. Remisstiden var satt till den 10 januari 1913, och propositionen lades fram den 29 mars samma år. Beslutet i riksdagen fattades som sagt den 21 maj 1913. Initiativet togs emellertid 29 år tidigare av den kände liberale ledamoten och braständaren Adolf Hedin, som väckte en motion till 1884 års riksdag. Sedan följde en rad utredningar, som i tur och ordning fick riksdagens uppdrag att förbättra förslagen, ända fram till ålderdomsförsäkringskommitténs förslag år 1912. Under denna tid verkade ett flertal liberaler inom de grupper som genom upprop och opinionsbildning sökte föra frågan framåt. Förbättringsförslag efter 1913 ledde till vissa positiva resultat under tiden fram till 1928, då socialminister Jacob Pettersson i C. G. Ekmans frisinnade regering tillsatte en utredning som var allsidigt politiskt sammansatt och tog namnet 1928 års pensionsförsäkringskommitté. Den kommitténs diskussion om fondbildningen i pensionssystemet byggde på en utredning verkställd av sedermera partiledaren i folkpartiet Bertil Ohlin. År 1935 tog sedan riksdagen enhälligt det av ett särskilt utskott framlagda och i huvudsak på utredningen och den följande propositionen grundade förslaget. Efterkrigstidens kraftiga penningvärdeförsämring motiverade en form av värdesäkring av folkpensionerna. Folkpartiet och Bertil Ohlin var här pådrivande, och 1950 genomfördes indexregleringen av folkpensionerna. Nr 134 År 1951 var det dags att ytterligare förbättra indexet månadsvis, också Onsdagen den här med en folkpartimotion bakom. År 1959 fattade riksdagen beslut 4 december 1974 om ATP, och efter ett omfattande utredningsarbete antogs vid 1962 års riksdag lagen om allmän försäkring , som trädde i kraft den 1 — Sänkning av den januari 1963 och som innebar en samordning mellan sjukoch moder = allmänna pensionsskapsförsäkringen och folk-och tilläggspensioneringen samt även nya er — åldern, m.m. sättningsformer i pensionssystemet, bl.a. invaliditetstillägg och invaliditetsersättning. fr.o.m. den 1 juli 1969 utgår s.k. pensionstillskott, ett särskilt tillägg till folkpensionärer med låg eller ingen tilläggspension. Nämnas kan också 67-kortet för pensionärer — en sak som drivits av folkpartiet och som särskilt förknippas med namnet Henning Carlson i Huskvarna, tidigare ledamot av andra kammaren. Vi har tidigare i dag fattat beslut om förbättrade villkor för pensionärer med inkomster utöver folkpensionen. Jag skulle ha varit glad om jag hade kunnat konstatera att även änkornas pensionsproblem i dess helhet hade lösts, vilket ej är fallet. Under den tioårsperiod som ligger närmast bakom oss har folkpartiet motionsvägen och på annat sätt arbetat för förbättringar av pensionärernas villkor. På detta område har partikamraterna Westberg i Ljusdal och Jonsson i Mora år efter år återkommit med motioner. Därutöver har vi haft partimotioner och framstötar från andra kamrater i dessa frågor. 1974 väcktes ett tjugotal motioner inom denna sektor från folkpartihåll. Nu gäller det — belåtenheten över dagens positiva beslut till trots — att inte slå sig till ro för framtiden. Redan nu vet vi att det finns förbättringar att göra inom pensionssystemet, och man kan vara säker på att utvecklingen i samhället kommer att medföra att man upptäcker flera angelägna behov inom denna sociala sektor. Den i ekonomiska termer relativt blygsamma reform som beslöts 1913 kan kanske av många anses vara av mindre värde i jämförelse med de belopp som tillkommer dagens pensionärer — jag betonar att jag säger ”i ekonomiska termer”. Här skall man dock beakta att nationen i dag har helt andra ekonomiska möjligheter än den hade då. Ett jämförelsetal: Statens totala utgifter torde i dag vara ca 400 gånger större än då, vilket säger en hel del om de ekonomiska möjligheterna då och nu. Det väsentliga var att man 1913 under Karl Staaffs regering åstadkom en början och att denna gällde alla medborgare i Sverige. Vi har sedan kunnat gå vidare. Jag nämnde inledningsvis att dagens beslut är en milstolpe på vägen och inte ett slutmål. Vi i folkpartiet är beredda att fortsätta arbeta för förbättringar av folkpensionsförmånerna på den linje där liberaler och frisinnade verkat pådrivande ända sedan 1884. Herr talman! Jag ber att i dag få yrka bifall till socialutskottets hemställan i föreliggande betänkande.

Herr talman! Jag tror inte jag skall behöva utnyttja hela den tid jag har anmält mig för. Jag skall till den utomordentligt sakkunniga redovisning som här har lämnats av socialministern och representanterna för utskottet anföra några mera allmänna synpunkter. Vi diskuterar i riksdagen i dag betydande förbättringar av pensionerna och en sänkning av pensionsåldern till 65 år. Det är viktiga reformer, som ligger väl i linje med svensk reformtradition. I dag har riksdagen fattat beslut om en omfattande omläggning av skatterna. Det beslutet innebär bättre möjligheter för en ekonomisk utveckling, med omsorg om sysselsättning och prisstabilitet som de främsta riktmärkena. Tillsammans innebär dessa två reformer en kostnad på ca 8 000 miljoner kronor; det är alltså jättelika reformer. Dessa kostnader får av allt att döma full täckning i riksdagens beslut. Det betyder en trygghet inför den framtida ekonomiska utvecklingen och de påfrestningar som den kan föra med sig. Jag vill gärna beteckna dessa reformer som betydelsefulla framgångar för riksdagen, ty reformerna var allt annat än givna på förhand. I början av denna riksdag hade vi alla allvarliga farhågor inför de parlamentariska problemen. Vi upplevde dem i vårt land i form av det s.k. dödläget. Vi fick ständiga rapporter om och belysningar av svårigheterna för parlamenten i andra länder. Uttryck som ”demokratins kris” kom till flitig användning. Med stöd av Torsten Nilssons ord som ålderspresident försökte jag under remissdebatten i januari att formulera socialdemokratins syn på hur dessa problem borde angripas och sade: ”Det svenska folket har inte valt ett parlamentariskt dödläge. Medborgarna gav sin röst till olika politiska partier för att de i praktisk handling skulle gripa sig an med problem som människor upplever som väsentliga i sin vardag. Det ansvaret har vi alla inför väljarna. Det ställer krav på oss. Endast erfarenheten kan visa om det kommer att bli möjligt att nå fram till lösningar. Det skulle rimma dåligt med vårt ansvar om vi från början avskrev möjligheten att denna riksdag skall kunna visa handlingskraft och arbetsduglighet.” Nu har vi en del erfarenheter. De visar att det går att nå fram till lösningar. Den riksdag som började med rädsla för handlingsförlamning kan nu avslutas med beslut i viktiga frågor, fattade av breda majoriteter i riksdagen, och denna riksdagens handlingskraft har tveklöst varit till fördel för den svenska samhällsutvecklingen. Efter det som förekommit de senaste dagarna finns det anledning att understryka att moderaterna för sin del ansåg, när riksdagen började, att det inte ens var värt att försöka nå fram till lösningar. I stället för att inrikta krafterna på att lösa problemen lovade moderaterna efter valet att de skulle satsa alla krafter på att störta regeringen och framtvinga ett nyval. Konfrontationen var viktigare än resultaten. Denna hårda kon frontationslinje har varit och är moderaternas politiska huvudtema, en Nr 134 dast avbruten av en eller annan parentes om samförstånd. | Onsdagen den Denna konfrontationspolitik från moderaternas sida har inte bara varit 4 december 1974 inriktad mot socialdemokratin och de partier som varit med om de olika lösningarna utan också mot löntagarorganisationerna. Det gäller t.ex. Sänkning av den moderaternas näst intill förakt för Hagaöverläggningarna och deras ytterst — allmänna pensionsnegativa attityd mot de förslag vi lagt fram om behandlingen av företagens — åldern, m.m. vinster. Nu är det dess bättre så, att de har misslyckats i sina olika bemödanden. Hade de lyckats hade vi säkert fått en svagare ekonomi och säkert också betydligt hårdare motsättningar mellan parterna på den svenska arbetsmarknaden. Genom Hagauppgörelsen säkrade vi en skatteomläggning som kort och gott betyder att lönekraven kan vara bortåt 10 procent lägre än de annars skulle ha behövt vara och att det åstadkoms genom en höjning av socialförsäkringsavgifter av betydligt mindre storleksordning. Skall man, som det har gjorts från moderat håll, tala om skatten som en inflationsmotor, får man i så fall i ännu högre grad tala om de kommunala skattehöjningar som inte minst moderaterna varit med om att besluta — 1:75 i Stockholms län, om jag minns rätt. I själva verket är det så, att vi genom skatteomläggningen och genom Hagauppgörelsen lagt grunden för en reallönehöjning för löntagarna till priset av betydligt lägre avtalskrav än som annars skulle ha varit konsekvensen. När vi genom samtal och överläggningar med avtalsparterna redan i våras skapade de förutsättningarna ville moderaterna i stället ha nyval.

Det är viktigt att understryka detta. När de förslag som vi genom Hagauppgörelsen har fått arbetstagarorganisationernas godkännande av behandlas i riksdagen, är de konkreta förslagen från moderaterna att genomföra större skattesänkningar för inkomsttagare över 80 000 kronor och framför allt att inte vilja vara med och betala hela reformpaketet. De svåra inflationstendenser som redan finns skulle späs på med ytterligare några miljarder. Det kan med rätta sägas att när dessa stora reformförslag antas på utgiftssidan av en så gott som enhällig riksdag försöker moderaterna åka snålskjuts, ty de har inte velat vara med och betala notan. Det är något av en snålskjuts i feghet, när man inte vågar stå upp och anvisa betalning för de reformer som man säger sig vilja stödja. Den senaste tiden har man från moderat håll talat om en stabiliseringspolitik. Men när vi sökte oss fram till sakliga lösningar på de ekonomiska problemen var det bara nyvalet som intresserade moderata samlingspartiet. Och när vi för att försvara stabiliteten i vår ekonomi arbetade fram förslag som också innebar, att vi anvisade betalning för de stora 1 reformer vi nu genomför, vidhöll moderaterna sin överbudspolitik. Det verkar nästan som om man är ute något halvår för sent i Hagaparken. Det är inte längre den blomstertid som nu råder där utan nu faller höstlöven. Och när det verkligen var tal om att diskutera stabiliseringspolitik försökte man motverka det. Det är viktigt att enkelt och klart slå fast detta grundläggande förhållande. Genom Hagaöverläggningarna och besluten nu har vi reducerat de svårigheter som föreligger inför årets avtalsrörelse. Den skatteomläggning som planeras för 1976 har samma syfte liksom propositionen om de särskilda investeringsfonderna. Vi har nått väsentliga syften genom dessa åtgärder. Parterna skall sätta sig vid förhandlingsbordet. Vi ser ut att få den samordnade och sammanhållna avtalsrörelse som alla har bedömt som önskvärd. Spänningarna mellan löntagarnas organisationer är ovanligt små, både om man jämför med tidigare avtalsrörelser och med vad man skulle kunna frukta i en onormal ekonomisk tid. Regeringen kommer liksom hittills att ha täta kontakter med avtalsparterna och seriöst pröva alla förslag som ytterligare kan underlätta avtalsrörelsen och jämna vägen för ett gott resultat för löntagarna utan att inflationen späs på. Men när man säger det skall man också konstatera att alla de förslag som har ställts och alla de konkreta åtgärder som hittills har vidtagits har moderaterna motverkat och misstänkliggjort.

Samtidigt ställs kravet att vi skall fortsätta vår reformverksamhet — kanske framför allt på arbetslivets område. Det skall vi med kraft göra. För den som följer det internationella ekonomiska skeendet kan det möjligen förefalla som om en reformverksamhet vore något av en lyxföreteelse, när man i de internationella affärstidskrifterna kan läsa att vi i västvärlden är på väg in i en depression av 1930-talets typ, någonting som jag inte tror på — det vore resultatet av ett mycket stort oförnuft. Men när man tar del av beskrivningarna av det oroliga skeendet ute i världen och av den ekonomiska situationen i vissa länder —t.ex.

Men vi skall ha klart för oss att vi påverkas och kommer att påverkas av detta oroliga skeende och denna mycket spända ekonomiska situation i världen. Det kommer att innebära påfrestningar som vi måste försöka klara. För närvarande har vi en ökande produktion, mindre prisstegringar Nr 134 än på andra håll i världen och en god konkurrensförmåga för våra företag Onsdagen den på exportmarknaden. Särskilt glädjande har den hittillsvarande utveck 4 december 1974 lingen på sysselsättningsområdet varit. Vi har en låg arbetslöshet och en högre sysselsättning än någonsin. Under 1974 har i genomsnitt 80 000 — Sänkning av den fler varit sysselsatta än under 1973, och i oktober i år var 130 000 fler — allmänna pensionssysselsatta än under motsvarande tid 1973. åldern, m.m. Det ger goda belägg för att den svenska ekonomin är stark. Men det betyder inte att vi kan slå oss till ro, utan vi måste fortsätta att ägna kraft åt att förbättra de sociala villkoren i arbetslivet, att bygga ut den ekonomiska demokratin, att stärka människornas trygghet i och inflytande över den ekonomiska utvecklingen.

Svaret på de problem som den internationella utvecklingen ställer oss inför blir naturligtvis att stå emot påfrestningarna och försöka bemästra dem, men det betyder också ett benhårt fasthållande vid det mödosamma praktiska reformarbetet. Det är därför riktigt som jag sade inför vår riksdagsgrupp i januari att under 1974 kommer riksdagens förmåga till handlingskraft och fasthet att ställas på hårda prov. Den måste ha kraft till fortsatt konstruktivt reformarbete för att värna om sysselsättningen, driva på förnyelsen av arbetslivet och gå vidare på den sociala utjämningens väg. De stora reformer som vi i dag beslutat om och kommer att besluta om har på ett för demokratins hälsa och sundhet verkningsfullt sätt visat att den svenska riksdagen och därmed den svenska demokratin har denna handlingskraft.